Med anledning av den aviserade återkomsten till riksdagen hade vi från den moderata sidan inte synpunkter på investeringsomfattningen eller soliditeten. Emellertid har verket direkt till departementet redogjort för orsakerna till fördyringarna, och då har departementet retirerat i sin kritik. För egen del får jag säga, att det är mycket orättvisst att kritisera verket för en fördyring som till stor del har sina orsaker i kostnadsförhöjningar i Stockholmsområdet. Dem bär regeringen ansvaret för, bl.a. genom de pålagor på näringslivet som Stockholmsområdet fått och som fördyrar över hela fältet, inte minst på byggsidan. Soliditeten föreslås nu ligga kvar på tidigare fastlagda 45 96, trots att verket vädjat om att få soliditetsmålet sänkt. Vid förra årets behandling av luftfartsverkets mål och riktlinjer föreslog vi från moderat sida att luftfartsverkets framställan om sänkt soliditetsmål skulle bifallas. Vi tycker så i år också. Med ett lägre soliditetskrav ges ökat utrymme för upplåning till investeringar, vilket är i högsta grad motiverat. Vi står under perioden inför behovet av stora investeringar, samtidigt som, på grund av konjunkturnedgång och hemmagjord kostnadskris i Sverige, en nedgång i luftfarten har skett, vilket medfört lägre inkomster för luftfartsverket. Principen att investeringar bör göras under en lågkonjunktur bör gälla även här. Trots medvetenheten om de ytterst angelägna investeringsbehov som finns inom luftfartssektorn, tjurar regeringen och vägrar föreslå de lättnader som skulle göra investeringarna möjliga. Det gäller även av verket föreslagna ökade befogenheter att besluta om investeringar och att låna på kapitalmarknaden samt att få göra externa finansieringslösningar. Följden är att verket måst införa investeringsstopp och skära ned investeringsramen för 1991 med 2520 och att investeringsramen för perioden 1991—1992 har fastställts till totalt 1,2 miljarder i stället för yrkade 4,7 miljarder. Till råga på allt ryktas nu att departementschefen inte avser att återkomma i frågan till riksdagen. Utredningen Flygplats 2000, som föreslog bolagisering av de svenska flygplatserna, har lagts i långbänk genom att kompletterande utredning föreslås göras av luftfartsverket. Det skall bli intressant att se vad den kompletteringen kan ge, men jag befarar att en del av den förankring som den parlamentariska utredningen kunde åstadkomma kan gå förlorad. En bolagise ring innebär — det har visats i utredningen — kostnadsminskningar över hela luftfartssektorn. Därför brådskar ett genomförande. I betänkandet betonas, vilket vi från moderat håll framhåller, vikten av att den tredje banan på Arlanda kommer till. Vi har därför inte i den frågan markerat annan inställning, men hur det skall gå till att klara finansieringen av tredje banan inom angivna ramar, samtidigt som man säger nej till extern finansiering, begriper jag inte. Jag förutsätter att regeringen i nästa budget har ett betydligt generösare förslag till investeringsramar för den då aktuella treårsperioden. Ett förslag från moderata samlingspartiet om att luftfartsinspektionen skall helt separeras från verket har vunnit gehör hos en majoritet i utskottet. Detta är mycket bra. Inte den minsta misstanke om samröre med eller beroende av luftfartsverket skall kunna finnas vad gäller luftfartsinspektionen som ju också inspekterar luftfartsverkets verksamhet. Från moderat håll vill vi gå ännu längre och skilja även övriga delar av myndighetskaraktär från de kommersiella verksamheterna. Detta är fullt möjligt och går att praktiskt lösa genom att ombilda de kommersiella delarna till aktiebolag. Sådana konstruktioner finns i de flesta länder. Flygplatsens kommersiella verksamhet mår dessutom bättre av att affärsverksamheten sker under konkurrens, dvs. att det finns även andra parter inom resp. område, t.ex. vad gäller parkeringsuthyrning. Slutligen vill jag ta upp frågan om behovet av två flygplatser i Stockholmsområdet. Luftfartsverket har i skrivelse till regeringen fastlagt behovet av två trafikflygplatser i Stockholmsområdet och av att Bromma långsiktigt måste vara kvar, att Bromma är ett riksintresse. Saken är ju den att den typ av trafik — lätta plan, ambulansflyg, tidningsflyg, skolflyg, affärsflyg m.m. — som trafikerar Bromma inte kan tas emot på Arlanda. Arlanda är fullt. Trots nedgången i trafiken, som förhoppningsvis är tillfällig, startar och landar ett plan per minut på Arlanda. De lättare planen kräver lika mycket service av trafikledning och servicepersonal som tunga trafikflygplan, samtidigt som de genom att starta och landa långsammare än de stora reguljära planen faktiskt utgör hinder för regulariteten. Bromma måste vara kvar. Brommas status som riksintresse har också behandlats av länsstyrelsen i Stockholms län, varvid såväl moderater som folkpartister och samtliga tjänstemän inkl. landshövdingen var överens om detta. Bromma behöver dock rustas upp, men det drar inte så stora kostnader som en ny trafikflygplats skulle komma upp i. Genom en enkätundersökning hos samtliga hushåll i Brommaområdet vet vi att befolkningen föredrar att behålla flygplatsen med dess lätta trafik framför att få ett nytt stort bostadsområde med åtföljande enorma trafikökning, som inte ens planeringsmässigt har givits någon som helst lösning. Det gäller t.ex. tillfarter som Tranebergsbron, Bergslagsvägen och vägen till Mälaröarna. Luftfartsverkets verksamhet

Fru talman! Vissa delar av transportsektorn har haft en långsam utveckling de senaste decennierna. Det är i och för sig inte onaturligt. Nya epoker kräver ändrade strukturer, där nytt kommer till och gammalt försvinner. Välståndets historia är tätt sammanflätad med transportsystemens historia. När vi i dag tecknar våra visioner, handlar det om internationalism — med fred, frihet att resa och fritt handelsutbyte. Det handlar om god miljö — rovdrift måste ersättas med förvaltarskapstanke och varsamhet. Det handlar om informationstäthet — kunskapssökande och möjlighet att få del av kunskaper. Vi är på väg in i en ny epok med helt nya krav. Som ett resultat har också delar av transportsektorn haft en mycket positiv och snabb utveckling. Luftfarten är ett bra exempel på det. När vi nu skall besluta om luftfartsverkets inriktning för flera år framåt, måste vi välja sida — välja mellan att å ena sidan förneka utvecklingen och dess möjligheter, och att å andra sidan bejaka, öppna möjligheten för allt fler människor, öppna för konkurrens och ta ansvar för miljö och säkerhet. När det valet skall träffas, hamnar socialdemokratin i dilemma. Tron på kollektivlösningarna, starka myndigheter och den cementerade byråkratin lever starkt även vid läpparnas bekännelse i valtider till avregleringar. När trafikutskottet föreslår att luftfartsinspektionen skall skiljas från luftfartsverket och inrättas som en särskild myndighet, står socialdemokraterna ensamma med en reservation. Några organisatoriska slutsatser skall minsann inte få dras av dess prat om förnyelse. Fru talman! Passagerarflygets expansion har ju medfört en klar ökning av den rörelsedrivande verksamheten inom luftfartsverket. Det gäller både rent kommersiella tjänster och obligatorisk serviceverksamhet. Och den socialdemokratiska regeringen har efter mycket om och men kommit till samma slutsats som alternativet i svensk politik hävdat lång tid: Detta kräver faktiskt utveckling och förnyelse av affärsverken. Det kan t.o.m. anas att man i en framtid kommer till samma slutsats som vi andra hävdat lång tid också i ett annat avseende: Dagens regelverk är ofta otidsenliga, och affärsverk som arbetar i konkurrens kan behöva omvandlas till aktiebolag. Frågan om luftfartsverkets organisation har alltså aktualiserats av både regeringen och ett antal motionärer. Fast en socialdemokrat får ju inte gå från ord till handling, förstås. Nej, frågan kan bara övervägas, slår socialdemokraterna fast, och radar upp nio punkter som skall föreställa argument mot utskottets linje. Men invändningarna präglas av konstgjordhet. Allting fungerar bra i dag, är beskrivningen. Men var är framåtblicken — när bolagiseringen under en kommande regering blir ett faktum, när en ökad luftfart pockar på en än mer skärpt säkerhetsövervakning, när inget tvivel får råda om sammanblandning mellan de kommersiella intressena och en fristående myndighet med inspektionsansvar? Då är socialdemokratins huvudinvändning att ännu har inte i statens haverikommissions utredningar något konkret exempel på intressekollision framkommit. Nej, fru talman, tiden är mogen att bryta upp. Nu är rätt ögonblick att yrka bifall till tillkännagivandet: Skilj luftfartsinspektionen från luftfartsverket och inrätta inspektionen som en särskild myndighet! Vi i folkpartiet libe ralerna anser att de grundläggande kraven på flygsäkerhet givetvis måste upprätthållas, och den kompetensprövning som detta innebär bibehållas i minst oförändrad omfattning. Därför bör vi också i ett längre perspektiv kunna sammanföra luftfartsinspektionen med organ i övrigt som arbetar med normer och tillsyn när det gäller säkerhet. Fru talman! Socialdemokratins förlegade syn och vankelmod mellan den socialistiska ideologin och den — som det visar sig — bristande funktion som denna ideologi leder till, sätter hämsko på en dynamisk utveckling och gör sig också gällande i fråga om hur själva luftfartsverket skall organiseras. De obligatoriska serviceverksamheterna på trafiksidan, som är av myndighetskaraktär, bör finnas i en myndighet. De kommersiella tjänsterna borde marknadsföras och utsättas för fullständig konkurrens på lika villkor och därför bolagiseras. För en socialdemokrat duger det att utreda vidare. För det borgerliga alternativet är det ingen utväg. Fru talman! En naturlig följd av att skilja myndighetsutövandet från den kommersiella verksamheten är att inse att upplåning genom riksgälden för luftfartsverkets del är en onödig och ineffektiv hantering för att tillgodose behov av lånemedel för investeringar. Finansieringsbehov för aktiebolag kan ju tillgodoses på ett helt annat sätt. Men intill dess att socialdemokratin tänkt om i organisationsfrågan borde luftfartsverket ges möjlighet att bilda ett eget finansieringsbolag och ta upp lån till investeringar direkt på kapitalmarknaden på marknadsmässiga villkor. En socialistisk ideologi kan ju inte se någon fördel med att kapitalanskaffning för marknadsinriktade investeringar sker på marknadsmässiga villkor, och därför säger socialdemokraterna nej också här. Men om investeringar åsätts sitt rätta värde och sin rätta kostnad, så kommer de investeringar som efterfrågas att bli utförda och övriga inte att ske. Det är en samhällsekonomiskt effektiv kapitalförvaltning. Fru talman!

Fru talman! I motsats till föregående talare skall jag lämna retoriken i dag och bara göra ett par korta kommentarer till det betänkande som vi nu skall behandla. Jag tror att det är viktigt att framhålla att hela transportsystemet — alla trafikslagen — måste utvecklas på olika sätt för att bli mer miljövänliga. Då är det naturligtvis också viktigt vilka trafikslag det är som man satsar på. Vi menar från centern att till följd av den satsning som nu sker på järnvägarna — Luftfartsverkets verksamhet Luftfartsverkets verksamhet 10 och framför allt om satsningen kan ske i den omfattning som vi önskar, med utbyggnad av snabbtåg osv. — kommer flygets andel av persontransportarbetet att minska framöver, eller i varje fall inte öka i så snabb takt som hittills. Vi har berört detta i ett särskilt yttrande i betänkandet. Det innebär också att vi för vår del är ganska tveksamma till de prognoser som luftfartsverket redovisat över flygutvecklingen framöver. Både Görel Bohlin och Anders Castberger har berört det förhållandet att vi nu äntligen har fått en majoritet i trafikutskottet för att skilja ut luftfartsinspektionen från luftfartsverket och inrätta den som en särskild myndighet. Det tycker jag är ett bra beslut; det skulle egentligen ha fattats för länge sedan. Det är också viktigt att nu gå vidare och dela upp luftfartsverkets myndighetsuppgifter och de kommersiella verksamheter som verket sysslar med -— vilket också de båda föregående talarna har varit inne på. Låt mig avslutningsvis, fru talman, säga några ord det särskilda stöd som man har haft för flygtrafiken till Gotland, och som nu föreslås bli avskaffat. På punkt efter punkt blir nu Gotlands situation mer utsatt. När vi förra veckan debatterade och beslutade om de sjöfartspolitiska frågorna, handlade det också mycket om Gotland. Då tog man bl.a. bort stöd till godstrafik från Gotland. I det här skedet tar man bort stödet till flygtrafiken. Varje deli sig kanske inte verkar vara så allvarlig. Om man ser på den sammantagna bilden, vilket jag tycker att man måste göra, där man plockar en bit här och en där av dessa stöd, blir Gotlands utsatthet större och större. Vi tycker därför att det är viktigt att slå vakt om det här stödet. Vi har tagit upp detta i reservation nr 11, vilken jag nu yrkar bifall till. Naturligtvis står vi även bakom de övriga reservationer som vi har undertecknat, men jag yrkar således endast bifall till reservation 11.

Fru talman! Anders Castberger gjorde ett litet lustigt syftningsfel i sitt inlägg, som jag ger honom chans att rätta till. Han vände sig till fru talmannen och sade: Fru talman, nu är det dags att bryta upp. Jag tycker inte att vi skall be Ingegerd Troedsson att bryta upp. 1988 års trafikpolitiska beslut innebär att en samhällsekonomisk grundsyn skall styra våra trafikpolitiska riksdagsbeslut. Det gör den inte i majoritens förslag i något avseende. Majoriteten tycks inte se skillnad på en samhällsekonomisk helhetssyn och en företagsekonomisk kalkyl. Det är förkrossande tydligt när det gäller synen på flygtrafiken. Med en samhällsekonomisk grundsyn, som skulle ha varit mera seriös och tagit sig andra uttryck än enbart fraser i olika dokument, skulle flygets expansion ha stoppats och alla större nyinvesteringar ha ifrågasatts av samtliga partier. Vänsterpartiet har i partimotionen om en ny transportpolitik samt i motionen Satsa på snabbtåget, halvera inrikesflyget, upprepat och utvecklat våra krav på att miljövänliga transportslag skall gynnas på flygets och bilismens bekostnad. Vi menar att det är oansvarigt att bygga vidare på luftfartsverkets orealistiska prognoser. Det är ingen miljöinriktad samhällsekonomisk grundsyn som gör att de borgerliga partierna tillsammans med regeringen vill satsa minst 4,7 miljarder på tre år i ytterligare investeringar i flygplatser. Hur ser det ut när det gäller flyget och expansionen? Antalet resande med flyg har fördubblats under 1980-talet. År 1989 ökade antalet passagerare inom utrikesflygtrafiken med 13,5 26 och inom inrikesflyget med 5 90, medan antalet passagerare inom chartertrafiken minskade med några få procent. Trots flygets alla negativa effekter på miljön och det faktum att den miljövänliga järnvägstrafiken drabbas av hård konkurrens, är regeringen oreserverat positiv till flygets häftiga expansion. Vänsterpartiet kräver en helt annan utveckling. Ur energisynpunkt är flyget det sämsta tänkbara transportmedlet. Att det dessutom ger upphov till svåra miljöstörningar är vid det här laget bekant för alla. I våra olika motioner, både i år och tidigare, har vi redovisat de allvarliga konsekvenser av flygtrafiken som helt står i strid med t.ex. kravet på en hållbar utveckling. Vi anser att ytterligare miljardinvesteringar vid Arlanda, Landvetter m.fl. flygplatser som grundas på luftfartsverkets expansionsplaner är oförsvarliga med hänvisning till flygets konsekvenser. Inga nya trafikflygplatser skall enligt vår uppfattning få byggas i Syd och Mellansverige om det planeras för att underlätta ett ökat trafikutbud. Flyg på kortare sträckor än 400 km samt på sträckor där snabbtåg finns som alternativ måste begränsas kraftigt. Det är ett ovillkorligt faktum att vi, om vi inte gör något åt flygets expansion och tillåter järnvägen att växa på flygets bekostnad, har begått en stor dumhet i miljöovänlig riktning för framtiden. Vänsterpartiet har ställt sig bakom majoritetens krav på att en luftfartsinspektion skall inrättas som en särskild myndighet. Andra har argumenterat för och sagt att det är viktigt att denna organisation skiljs från kommersiella intressen. I en reservation tillsammans med centern har vi pläderat för att flygtrafiken till Gotland måste behandlas på ett särskilt sätt med tanke på de problem som finns där. Fru talman! Vänsterpartiet ställer sig naturligtvis bakom samtliga reservationer i betänkandet som vi har undertecknat. Jag yrkar särskilt bifall till reservationerna nr 3, 4 och 5.

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att påtala att även om jag inte höll mig till manus, så som ledamoten Viola Claesson möjligen uppfattade det hela, var min avsikt självfallet inte att på något sätt be fru talmannen att bryta upp från sin stol. Min avsikt var att rikta en uppmaning till oss att bryta upp från det invanda socialistiska tänkandet och gå från ord till handling när det gäller att omforma statsverksamhetens organisation på ett sådant sätt att denna utveckling underlättas.

Fru talman! Detta betänkande handlar om budgeten med inriktning på luftfart. Man kan konstatera att den exempellösa ökningen av flygtrafiken som har skett under senare år har dämpats och nu minskar. Flyget har nämligen fått ökad konkurrens från snabbtåg, och kostnaderna har börjat komma i kapp flyget. Man har litet grand börjat lägga miljöskatter på flyg. Flyget är dock fortfarande befriat från energiskatt, som alla andra trafikslag får be Luftfartsverkets verksamhet tala. Flyget är dessutom fortfarande gynnat med kommunala och t.o.m. statliga bidrag. Kostnaderna har dock börjat komma i kapp, och då minskar flygtrafiken. Detta är inte konstigt. Flyget är nämligen det mest energislösande trafikslaget. Det betyder också att det är det trafikslag som släpper ut mest koldioxid, som bidrar till växthuseffekten och som släpper ut mycket kväveoxider, kolväten och annat. Det är naturligtvis orimligt att satsa på en mycket kraftig expansion av en sådan verksamhet under längre tid. Det är därför märkligt att prognoserna för transportrådet och luftfartsverket pekar rakt uppåt. Det påminner om energiprognoserna under 70-talet, då man gång på gång räknade med en kraftigt ökad energiförbrukning. Så blev inte fallet. Vi fick tvärtom uppleva att sambandet mellan ökad välfärd och energianvändning bröts. Sannolikt kommer vi att gå mot en sådan utveckling även när det gäller transporterna. Sambandet mellan transportökningen och det ökade välbefinnandet kommer kanske att brytas inom en inte alltför avlägsen framtid. Skälet är mycket enkelt. Det blir för trångt. Miljökostnaderna blir för höga. En orimlig situation uppstår. Från miljöpartiet de gröna anser vi att flyget, i synnerhet inrikesflyget, bör kunna minskas successivt och i huvudsak ersättas med utvecklade snabbtåg. Det innebär att sådana projekt som en tredje landningsbana på Arlanda och flygplatser runt om i landet inte behöver genomföras. Frånvaron av den tredje banan på Arlanda har faktiskt bidragit till att man har bytt ut flygplansflottan snabbare till mera energieffektiva, miljövänliga flygplan med större kapacitet per avgångar. Därigenom har trängseln på Arlanda minskat. Flygbolagen har i dag inte särskilt svårt att få landningstider när de så önskar. Den trängsel som det har talats om här är således på väg att försvinna. Vi stöder också förslaget att luftfartsinspektionen skall skiljas från luftfartsverket. Som flera talare tidigare har sagt, hänger det ihop med att det inte får råda något tvivel om att säkerhetsaspekterna bevakas på ett neutralt sätt. Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som miljöpartiet har undertecknat, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna nr 3, 5 och 10.

Fru talman! Jag vill göra en kommentar till Roy Ottossons påstående om lättnader i trängseln på Arlanda. Lättnaderna på Arlanda beror på nedgången i luftfartstrafiken. Den beror i sin tur på dels Gulfkriget, dels konjunkturnedgången. Det är således högst sannolikt och t.o.m. önskvärt enligt min uppfattning att det återigen blir en uppgång i luftfartstrafiken. I annat fall får vi bekymmer med flygbolagen.
Fru talman! Betyder det att Görel Bohlin inte har uppfattat att man byter ut flygplanen? Fokkerplan byts ut mot en ny typ av Boeing, som rymmer flera passagerare och orsakar mindre utsläpp. Man har färre avgångar på ett antal linjer och fyller därigenom planen bättre. Detta leder naturligtvis till att trängseln blir mindre. Har Görel Bohlin missat det faktum att flygbola gen har besökt trafikutskottet och informerat om att det inte är några större svårigheter att få s.k. slots på Arlanda på attraktiva tider?

Fru talman! Görel Bohlin försöker bortförklara det faktum att vi har fått en dämpning i flygtrafiken. Då är det också onödigt att satsa på stora utbyggnader av Arlanda. Det är lika med att kasta pengarna i sjön. Det är bättre att utveckla de miljövänliga och energisnåla transportslagen i stället och skynda på snabbtågsutbyggnaden i vårt land. Det skulle förbättra transporterna och göra att vi får ut mera för pengarna.

Fru talman! Jag vill inledningsvis dementera alla eventuella spekulationer om att det finns något samband mellan att luftfarten behandlas före påskledigheten och de aktiviteter som har med Blåkulla att göra. Skämt å sido, vi har ett ansvar för trafikförsörjningen i hela landet och skall ge medborgarna ett bra trafikutbud. I det sammanhanget har flygtrafiken stor betydelse, inte minst för glesbygden. En tillfredsställande trafikförsörjning med god nationell täckning och en rimlig balans i standard och priser måste vara målet för våra beslut. Jag läste förra årets debatt, som jag tycker var onödigt lång med många repliker och upprepningar av argument. Ställningarna verkar vara ganska låsta från de två ytterligheterna om förbud och begränsningar till full frihet och ökning av flygtrafiken. Jag ser inget skäl till att återupprepa väl kända argument. Vi socialdemokrater har nog hamnat ganska rätt i våra ställningstaganden med en kontrollerad prövning ur trafik och miljösynpunkter. I det betänkande som vi nu behandlar framgår klart de olika politiska ställningstagandena. Jag skall med hänsyn till den förestående påsken bara lämna några korta kommentarer. I reservation nr 1 anser vi socialdemokrater att vi nu inte är beredda att begära att luftfartsinspektionen skall avskiljas från luftfartsverket. Det finns många punkter att beakta före ett ställningstagande. Vi skall också undvika att skapa flera myndigheter. Enligt propositionen pågår en översyn av frågan om en bolagisering av luftfartsverket. Syftet är att försöka åstadkomma en större jämförbarhet mellan verk och aktiebolag. När det gäller förslaget om en minskning av luftfarten vill jag påminna om att vi i 1988 års trafikpolitiska beslut tog ställning till frågan om fördelningen av trafiken. Detta beslut gäller fortfarande: Här kan också nämnas de positiva satsningarna på snabbtågsutbyggnaden. Luftfartsverkets verksamhet Alla förslag om utbyggnader av nya flygplatser skall prövas av koncessionsnämnden ur trafik och miljösynpunkt. Frågan om den tredje banan på Arlanda prövas i dag av koncessionsnämnden. Detta är en viktig fråga när det gäller att trygga regionalflyget, och det är kanske också en förutsättning för en spårutbyggnad till Arlanda, vilken skulle minska buss och biltrafiken. I frågan om flygplatser i Stockholmsregionen förekommer förhandlingar mellan företrädare för staden och staten. Dessa förhandlingar är ännu inte slutförda. I en reservation tas frågan om en ny flygplats i Östergötland upp. Jag vill här bara göra den kommentaren att förslag om nya flygplatser prövas enligt luftfarts och miljölagstiftningen. Det vore också felaktigt om riksdagen skulle förbjuda en planering. I fråga om finansieringen anser vi att det inte föreligger något behov av ett uttalande från riksdagen om upplåningsmöjligheterna. När det gäller Gotlandstrafiken vill jag säga att de lågprisavgångar som tillkommit på senare år minskar betydelsen av denna rabatt. Det kan också nämnas att länsstyrelsen har möjligheter att ge stöd till denna trafik. Jag vill också passa på att önska fru talmannen och övriga kolleger en trevlig påsk.
Fru talman! Yngve Wernersson talade om förbud och begränsningar. För tydlighetens skull vill jag tala om att vi från miljöpartiets sida inte har föreslagit några förbud och begränsningar. Däremot har vi föreslagit att luftfarten skall beskattas på samma sätt som andra trafikslag. Det skall vara samma grad av energibeskattning och miljöbeskattning. Vi har också föreslagit att de subventioner som utgår skall avskaffas. Detta skulle leda till att luftfarten blev mindre intressant, speciellt på de inrikessträckor där man lika gärna kan ta tåget. Tycker inte Yngve Wernersson att det vore en bra politik? Det skulle förbättra konkurrensneutraliteten mellan trafikslagen. Varför skall man bygga ut flygplatser i onödan? Är det ändå inte så att riksdagen ytterst har ansvaret för luftfartsverkets verksamhet? Då är det väl också riktigt att vi här ifrån riksdagen styr den verksamhet som verket skall bedriva. Om verket vill bygga ut ett antal flygplatser och vi anser det vara helt onödigt och att det skulle leda till ökade miljöproblem, är det naturligtvis rimligt att riksdagen säger ifrån att denna inriktning är felaktig. Det innebär inte ett förbud utan en styrning, som det är vår uppgift att ta ansvar för.
Fru talman! När det gäller yrkandet om att avskilja den kommersiella verksamheten från verket i övrigt tar jag för givet att översynen av affärsverken kommer fram till att det måste bli ett sådant avskiljande. Det skulle alla vinna på, inte minst konsumenterna. Däremot är det alldeles nödvändigt att avskiljandet av luftfartsinspektionen från verket i övrigt sker omedelbart. Det borde ha skett för länge sedan. Ingen av de punkter som socialdemokraterna har räknat upp innehåller argument för att behålla status quo. En del av argumenten är t.o.m. felaktiga. Det finns en lojalitetskonflikt inbyggd i det system som vi för närvarande har. Det är dags att ändra på detta omedelbart och avskilja luftfartsinspektionen.

Fru talman! Wernersson antyder att det inte är så viktigt med en debatt i denna fråga. Jag hävdar motsatsen. En talare i debatten påstod att jag skulle ha använt mig av retorik. Men det måste kanske till retorik när Wernersson menar att ytterligheterna reglering och frihet som motpoler är någonting som andra partier har grupperat sig kring och att socialdemokratin där har hamnat rätt. Men var har socialdemokratin egentligen hamnat? Om regleringsivrare och utredare har rätt är svaret i själva verket att socialdemokratin har hamnat fel. Ni har nämligen hamnat långt från avreglering och frihet. Dessutom är Wernerssons försvar minst sagt ihåligt när han säger att allt skall förbli vid det gamla när det gäller luftfartsinspektionens organisatoriska ställning. I den socialdemokratiska reservationen radas det upp argument för att allting fungerar så bra i dag. Men nu måste vi äntligen blicka framåt, Wernersson. När huvudinvändningen mot majoritetsförslaget är att inga intressekonflikter ännu har påvisats i statens haverikommissions rapport, måste frågan bli: Vad händer den dag då statens haverikommission påtalar att så är fallet? Vad säger Wernersson den dag när det redan är för sent? Varför kan inte Wernersson se framåt? Allt skall enligt det socialdemokratiska sättet att se hänskjutas till den eviga utredningskvarnen. Wernersson påstod dessutom att socialdemokratin nog hade hamnat rätt i frågan om miljön. Detta är också helt felaktigt. Vi i folkpartiet liberalerna har förordat en miljöavgift för flyget. I stället införde socialdemokraterna en miljöskatt. Detta blev mycket riktigt bara ytterligare en intäktskälla för statskassan. Vi kritiserar denna miljöskatt när det gäller både styreffekten för att uppnå miljövänligare maskiner och nivåerna på skatten.
Fru talman! Som en replik till Görel Bohlin när det gäller frågan om luftfartsinspektionen vill jag citera vad Görel Bohlin sade i förra årets debatt: ”Luftfartsinspektionen bevakar flygsäkerheten i Sverige, och den är betydligt effektivare än på många håll i världen.”
Fru talman! Att luftfartsinspektionen är effektiv hindrar inte att den bör åtskiljas från luftfartsverket. Inspektionen skall inspektera och kontrollera även luftfartsverkets verksamhet. Man kan inte vara en del av någonting som man också skall ha kontroll över. Luftfartsverkets verksamhet
Fru talman! I dag har vi ett nytt exempel på regeringens styvmoderliga behandling av Gotland. Vid förra veckans onsdagsplenum var transportstödet till färjetrafiken föremål för riksdagens beslut. Jag ställde då frågan: Vad vill regeringen med Gotland? Det finns anledning att ställa den frågan på nytt i dag när vi har trafikutskottets betänkande nr 20 i vår hand. I detta betänkande ställer utskottets majoritet på nytt upp för regeringen. I budgetpropositionen föreslår regeringen att anslaget på 14,5 milj.kr. till ersättning för särskilda rabatter vid flygtrafik på Gotland skall slopas. Detta sker utan annat skäl än att man vill åstadkomma en åtstramning av statens utgifter. Det finns anledning att återigen, som jag gjort vid tidigare tillfällen, påtala den fullständiga okänslighet som råder när det gäller att se vilka alla konsekvenserna blir för en landsända som Gotland när ett riksdagsår har passerat. Förutom den oerhört stora biljettprishöjning som man tillåtit träda i kraft för färjetrafiken, 37 20 sedan förra sommaren, beslöt riksdagsmajoriteten förra onsdagen att slopa det fraktstöd om 6 milj.kr. som hittills utgått för frakten på färjorna. I debatten förra onsdagen fick vi veta att regeringen förberedde ett förslag om rabatter för exempelvis barnfamiljer. Utskottets ordförande, Birger Rosqvist, sade då: ”Vi har i utskottet inte velat gå in och röra i prislistor. Men efter kontakter med kommunikationsdepartementet kan jag här i dag säga att jag nu har fått en ganska klar indikation på att man nu skall kunna presentera ett förslag som innebär att man kommer att införa vissa rabatter för att minska de höga kostnaderna, framför allt för familjer med barn. Jag väntar mig att under de närmaste dagarna få mera exakt besked om vad detta innebär. Barn under 16 år som reser i sällskap med föräldrar skulle exempelvis åka fritt. Det skulle även bli vissa rabatter på hytter och annat.” Också min länskollega Ulla Pettersson trodde i förra veckan på sin kommunikationsminister och förväntade sig ett rabattsystem i sinnevärlden med det allra snaraste. Detta löfte, eller om det var en målsättning, räckte till i måndags då Gotlandslinjens direktör vid ett sammanträde med länsstyrelsen i Visby meddelade att det inte blir några pengar från regeringen till rabatter. Möjligen kan rederiet åstadkomma något ändå av egen kraft. Nu står alltså riksdagen inför att fatta ett nytt negativt beslut för Gotland. Det gäller 14,5 miljoner till flygtrafiken. Stödet till flyget har sedan budgetåret 1981/82 givits en utformning som syftar till att säkerställa en tillfredsställande flygtrafikförsörjning och inte i första hand att möjliggöra vissa rabatter, såsom det här sägs. För Gotlands län, där det endast finns två alternativ för interregionala förbindelser — färja och flyg — har flyget en ovanligt stor betydelse. Det är vårt snabbtåg, om ni så vill. Detta avspeglas också i den stora andelen ”privatresenärer”. Dagliga flygförbindelser finns mellan Visby och Arlanda samt mellan Visby och Norrköping resp. Kalmar. Under större delen av året förekommer på lördagar ingen färjetrafik på Oskarshamn. De 14,5 miljonerna fördelas i en fast och en rörlig del för en fortsatt flygtrafik på Kalmar och därmed en daglig förbindelse för persontransporter till södra Sverige. Därför är stödet så vik tigt och egentligen av avgörande betydelse för att säkerställa denna flygtrafik. I propositionen och i betänkandet påtalas länsstyrelsens möjlighet — och det har framförts även här från talarstolen — att med medel från anslaget för regionala utvecklingsinsatser stödja utvecklingsprojekt även inom transportområdet. Hela detta anslag är 17 milj.kr., och det skall jämföras med de 20,5 milj.kr. som riksdagen med besluten: förra veckan och i dag tar ifrån oss. Riksdagen kommer senare i vår att anslå 100 miljarder till vägar, järnvägar och kollektivtrafik i övriga Sverige för en tioårsperiod. Men inte en krona av dessa pengar går till flyg eller färjetrafik till och från Gotland, i varje fall inte med den majoritet som finns i riksdagen i dag. Min uppmaning till riksdagens ledamöter i dag är att någon gång se till helheten för en region som Gotland. Om jag påminner om uteblivet stödområde, jordbrukets omställning, turist och persontrafikmoms, nedläggningshot över Roma sockerbruk och neddragning av stödet till kommunikationerna, så har ni bilden av Gotland något uppdaterad. Om vi stöder reservation 11, räddar vi i alla fall flyget på Kalmar. Jag yrkar bifall till reservation nr 11.

Fru talman! Gunhild Bolander citerade ett inlägg om Gotlandstrafiken som jag gjorde i förra veckan. Jag vill bara deklarera att det jag sade i förra veckan gäller i dag också. Jag står alltså för vad jag sade förra veckan.
Fru talman! Då är det i så fall dubbla budskap som gäller. Enligt rederiet, som i sin verksamhet har att hantera dessa pengar från regeringen, sade direktören vid länsstyrelsens sammanträde i måndags att det inte blir några pengar från regeringen till rabatter i sommar, utan att detta i så fall får klaras inom rederiets egen budget.
Fru talman! Jag har sagt att det förbereds åtgärder för att få till stånd rabatter av den omfattning och inom de sektorer som Gunhild Bolander tidigare nämnde. Jag återupprepar att detta gäller även i dag.
Fru talman! Jag står här med risk för att stämplas som en hemsk påskkäring, som dels förlänger debatten, dels kommer att ryta emot ett förslag i det betänkande vi nu behandlar. Jag får alltså ta den risken. Förslaget handlar om Svegs flygplats. När Jämtlands län överfördes till Umeå sjukvårdsregion uttalade staten att den skulle ha ett särskilt ansvar för att verksamheten på Svegs flygplats i fortsättningen skulle kunna drivas på ett acceptabelt sätt. Men det är liksom ett mönster som man följer och som innebär att statsmakterna ger bidrag ett eller annat år — i det här fallet var det fråga om tre år — men att kostnaderna sedan övervältras på kommuner och landsting. Det nya, och det som är besvärligt för oss, är att bidraget om 600 000 kr. Luftfartsverkets verksamhet per år till själva flygverksamheten försvinner. Man får då statligt bidrag till själva flygplatsen men inte till flygverksamheten. Vad gör man med en flygplats — en perfekt sådan — om man inte har råd att bedriva flygverksamhet? Om järnvägstrafiken mellan detta område och Umeå hade fungerat, så hade det varit bra. Men så är icke fallet. Jag yrkar bifall till motion 237 av de socialdemokratiska ledamöterna från Jämtlands län och motion 709, som jag själv står för. Det är väl inte tänkbart att man nu skulle ändra sig i fråga om Svegs flygplats. Men låt mig då påminna om att vi ledamöter från Jämtland och Härjedalen tänker återkomma med förnyad styrka.

Fru talman! Jag har inte för avsikt att dra i gång en lång ny diskussion om Gotlandstrafiken. Efter den diskussion som har varit skall jag bara göra två påpekanden. För det första vill jag säga att allt inte är elände på Gotland. Det får inte kammaren tro. Det finns fortfarande mycket positivt och glädjande i den landsändan, och det går alldeles utmärkt att resa till Gotland i sommar och ha en bra semester där. Det vill jag betona. För det andra vill jag bestämt protestera mot den neddragning av flygstödet som föreslås i det betänkande som nu behandlas. Skälen som talar emot en sådan neddragning har, tror jag, med all önskvärd tydlighet framställts inför kammaren tämligen nyligen. Jag tänker på de debatter vi har haft om trafiken.

Fru talman! Från centern har vi i princip ingenting att invända mot detta betänkande. Vi föreslog redan för ett år sedan att transportrådet skulle upphöra som myndighet, och nu har vi fått gehör för det kravet i ett förslag från regeringen som också utskottet står bakom. Vi har ändå på två punkter anmält avvikande mening. Det gäller först den möjlighet till besparing som vi ser i detta sammanhang men som inte fullt ut har tagits till vara. Enligt vår uppfattning borde man ha kunnat halvera antalet tjänster på transportrådet i dag och därmed till andra myndigheter ha fört över 29 tjänster i stället för 44. På det viset hade vi kunnat spara ytterligare 5 miljoner utöver vad som föreslås i regeringens proposition. Detta ligger också väl i linje med andra uttalanden från regeringen om en allmän rationalisering i statsförvaltningen. Det hade varit ett bra tillfälle att här ta till vara denna möjlighet till rationalisering. Dessutom är det så att de flesta av dessa tjänster förs till stora myndigheter och organisationer. Det borde naturligtvis ha funnits en möjlighet att rationalisera verksamheten och höja produktiviteten genom att enbart ta över arbetsuppgifterna och inte skapa nya tjänster. Centerns ledamöter i utskottet har till detta avsnitt av betänkandet fogat en reservation. Den andra punkten som vi har reserverat oss emot handlar om möjligheten till ett parlamentariskt inflytande över dessa frågor. Transportrådets styrelse har haft en parlamentarisk sammansättning, och genom en sådan har vi naturligtvis haft ett bättre inflytande än vad vi nu kommer att få. Vissa av ärendena förs nämligen till myndigheter som saknar parlamentariskt inflytande och parlamentarisk insyn. Vi har alltså reserverat oss även mot detta. Vi står naturligtvis bakom de bägge reservationerna, men jag kommer inte här att yrka bifall till dem, utan jag vill endast anmäla att vi står bakom dem.

Fru talman! Efter många års hård kritik skall transportrådet avvecklas. Regeringen har tydligen tagit intryck. Men kommunikationsministern påstår ändå att ”transportrådet på ett förtjänstfullt sätt medverkat i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet och aktivt bidragit till en på samhällsekonomiska grunder förbättrad trafikförsörjning”. Vänsterpartiet delar inte den uppfattningen. Det är också därför vi krävt att transportrådet skall avskaffas, och det är därför den framtida organisationen är så viktig. Till dem som vill dra ett försoningens skimmer över transportrådets märkliga insatser vill jag påminna om några av dem. Transportrådet har för många Transportrådet Transportrådet varit känt som busstrafikens propagandist på järnvägsnätets bekostnad. Transportrådets, eller snarare dess chefs, förhandlingsomgångar med SLTF, kommuner och länsmyndigheter har sällan eller aldrig handlat om utveckling av järnvägstrafiken. Transportrådet har med rätta också kritiserats för att nonchalera handikapporganisationernas viktiga krav på kollektivtrafiken. Transportrådet gjorde ett av förra årtiondets fräckaste utspel genom att föreslå att Sverige skulle införa ett internationellt sjöfartsregister i stil med Norges beryktade register. Många har undrat vad transportrådets styrelse har gjort för att förhindra eller korrigera rådets chef Claes-Erik Norrbom i alla hans bedrifter. Den ende som blev känd som styrelseledamot var Volvodirektören Rune Svensson, när han uttalade att några träd på västkusten gott kunde offras för ScanLink-vägens skull. Men det var trots allt en utmaning mot miljöopinionen, som avslöjade ansvarslösheten hos en av transportrådets styrelseledamöter. Inför dem som eventuellt inte hunnit läsa Jan Du Rietz bok Den totala urspårningen — en studie i tågnedläggningar och demokrati, som kom ut för några år sedan — vill jag varmt rekommendera boken. Den visar på konkreta fall i maktspelet kring tågtrafiken och inte minst transportrådets roll i spelet under ett helt decennium. I ett läge där en mycket stark och miljömedveten opinion kräver just en trafikpolitisk utveckling, känns det märkligt att läsa om kommunikationsministerns positiva bedömningar av transportrådet. Det är bra att trafikutskottet balanserar eftermälet något genom det försynta påpekandet att ”transportrådets verksamhet under den dryga tioårsperiod som rådet verkat inte har varit oomstridd”. För att verkligen kunna utveckla hållbara transportlösningar och göra samhällsekonomiskt vettiga och miljömässiga investeringar behövs det mer än det som regeringen och utskottsmajoriteten nöjer sig med. Det handlar nu om vad som skall komma efter transportrådet, vad som skall ske i dess efterföljd. Miljöpartiets motion om ett statligt verk för transporthushållning är ett bra förslag, som återfinns även i vår gemensamma reservation nr I om utvecklad trafikplanering. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till denna reservation.

Fru talman! Jag kan instämma i uttalandena om att det är bra att transportrådet avskaffas. Det är någonting vi i miljöpartiet har motionerat om sedan vi kom in i den här församlingen. Skälet är ju enkelt: Transportrådet har varit ett instrument för nedläggning av järnvägstrafik i landet. Rådet har haft en mycket underlig roll och stått för många turer i trafikpolitiken. Vi kommer ihåg Gotlandstrafiken, vi kommer ihåg debatten om inlandsbanan, osv. Det är skönt att bli av med det. Miljöpartiet menar att det finns ett behov av att samordna trafiken på ett bättre sätt, och det gäller framför allt de stora trafikinvesteringarna. Den nuvarande uppdelningen på olika trafikverk har i och för sig många fördelar men också den nackdelen att man så att säga gör dubbelt arbete på många håll. Mycket av det strategiska trafikplaneringsarbetet görs i dag i själva verket inom vägverket, och det blir då förstås en mycket stark ”vägverksinrikt ning” på det, vilket är till nackdel för konkurrenterna banverket, sjöfartsverket, osv. Vi tycker därför att det skulle vara vettigt att i Sverige ha ett verk för transporthushållning. Det behöver inte vara stort. Det skall ägna sig åt samordning och planering, men det skall inte fördela pengar. Det skall göra just det som vi alltmer saknar, nämligen att miljöanpassa trafiken. Vi vet om att trafiken i dag är en av de största miljöbovarna, och skall man lyckas med att klara av det problemet krävs en helt annan samordning av alla trafikslag än vad vi hittills har sett i det här landet. Vi tar upp detta i reservation 1, och vi påpekar också där att detta innebär möjligheter att dra ner en hel del på verksamheten, framför allt inom vägverket men även i viss mån inom banverket. Man skulle också kunna slå ihop de två verken inom ramen för det nya ”transporthushållningsverket”. På det sättet skulle man kunna minska byråkratin och effektivisera verksamheten. Men vi får på längre sikt se om detta är möjligt att uppnå.

Fru talman! Sedan 1984 har jag en gång varje år stått i den här talarstolen och försvarat transportrådets verksamhet i anledning av reservationer med krav på att transportrådet skall avvecklas. I dag står jag här och skall yrka bifall till hemställan i ett betänkande om att transportrådet skall avvecklas. Man kan med andra ord säga att cirkeln nu är sluten. Många hårda angrepp har från visst håll riktats mot transportrådet och framför allt mot dess generaldirektör i de debatter vi har haft om transportrådets roll. Och Viola Claesson kunde inte hålla sig i dag heller. Låt mig därför, fru talman, en sista gång slå fast att transportrådets personal med dess erkänt duktige generaldirektör i spetsen på ett mycket lojalt och förtjänstfullt sätt skött de arbetsuppgifter som regering och riksdag har ålagt dem. Trots att transportrådet nu skall avvecklas har det under sin existens fyllt en mycket viktig uppgift i samhället. Att vi under årens lopp lagt mycket kontroversiella arbetsuppgifter på transportrådet skall vi inte lasta transportrådet och dess personal för. I stället skall vi skicka dem en tacksamhetens tanke för att de så lojalt har ställt upp på de arbetsuppgifter de har förelagts. Från denna talarstol kan vi rikta hårda angrepp mot varandra som politiker. Som politiker kan man då gå upp och försvara sig. Men vi skall aldrig utnyttja den här platsen till angrepp på lojala tjänstemän som inte kan försvara sig. Detta kallar jag för ett slag under bältet. Transportrådet har under årens lopp på ett mycket förtjänstfullt sätt medverkat i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet och aktivt bidragit till en bättre trafikförsörjning. Transportrådets insatser med att ta fram planerings och beslutsunderlag, att genomföra olika förhandlingsfrågor och hantera de tillsynsuppgifter man haft har varit mycket betydelsefulla och gjorts på ett mycket effektivt sätt. Att nu transportrådet avvecklas beror på en rad trafikpolitiska beslut som fattats under senare år och som givetvis har förändrat transportrådets roll, kanske främst inom trafikplaneringen. Men vi har också krav på bantning och rationalisering av den centrala administrationen över huvud taget. Det Transportrådet Transportrådet berör inte bara transportrådet, utan även en rad andra verk och myndigheter. Utrymmet för politisk styrning från regering och riksdag över centrala trafikpolitiska frågor råder det nu en bred enighet om. I propositionen om näringspolitik för ökad tillväxt presenteras ytterligare förslag om hur investeringsplaneringen kan utvecklas. Därför förs nu övergripande trafikpolitiska frågor och utvärderingar samt analyser av prognoser och samhällsekonomiska bedömningar över till kommunikationsdepartementet. Arbetet med trafikprognoser förs över till VTI. Jag vill poängtera att det nu är viktigt att VTI lever upp till det ansvar man får. Tillfredsställande trafikprognoser har avgörande betydelse för en samhällsekonomiskt riktig trafikplanering. Med vad jag nu anfört om en ökad politisk styrning av den centrala trafikplaneringen vill jag yrka avslag på reservationerna till detta betänkande. Det är på en punkt vi inte är överens med propositionen. Propositionen föreslår att till VTI överförs ansvaret för beredskapsfunktionen transporter inom den civila delen av totalförsvaret samt uppgiften drivmedelsransonering inom delfunktionen bränslen och drivmedel. Där har vi en annan uppfattning. Vi föreslår att transportrådets uppgifter med beredskapsplaneringen inom funktionen Transporter överförs till överstyrelsen för civil beredskap, och att ansvaret för drivmedelsförsörjningen inom delfunktionen bränslen och drivmedel övergår till statens energiverk. Detta är vi fullständigt överens om med näringsutskottet som haft frågan för yttrande. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Jag vill påpeka för Olle Östrand att det alltid är en massa människor med olika viktiga funktioner i samhället som aldrig får chansen att stå i denna talarstol, förklara vad de menar, ställa sina krav eller visa på vilket sätt de har blivit illa behandlade i samhället. Detta gäller också många av dem som med rätta har kritiserat transportrådets verksamhet och dess chef. Nu är det så att trafikutskottet i sitt betänkande vågar omnämna att verksamheten under de tio gångna åren i transportrådet verkligen inte har varit oomtvistad. Det är ett vänligt sätt att uttrycka det hela. Olle Östrand vet mycket väl att det också har funnits befogad kritik, vilket han nogsamt låter bli att ta upp här i talarstolen. Till sist, fru talman, vill jag säga att Olle Östrand faktiskt är en av de parlamentariker som har suttit och sitter i transportrådets styrelse och därför haft möjlighet att, som jag sade tidigare, korrigera dessa saker som lett till tvister och kritik mot transportrådet. Vad jag vet har aldrig någon sådan kritik från Olle Östrand kommit i dagen, inte ens när det gällde utredningen man gjorde om ett internationellt svenskt sjöfartsregister och som rörde upp mycket starka känslor i Sverige. Det vet Olle Östrand mycket väl.
Fru talman! De olika grupper som har kritiserat transportrådet skiljer sig på en mycket väsentlig punkt. De borgerliga partierna har haft uppfatt ningen att transportrådets uppgifter skulle kunna överföras på andra myndigheter. De har avhållit sig från att göra personangrepp. Viola Claesson har i stället ägnat största tiden av sin kritik av transportrådet åt personangrepp mot framför allt dess generaldirektör. Jag tycker fortfarande att det är ett slag under bältet att stå här och angripa personer som inte kan försvara sig. Det hade varit mera hederligt av Viola Claesson att i stället ha tagit kontakt med transportrådet och dess generaldirektör och försökt reda ut de eventuella missförstånd som uppstått. Det är alltså en väsentlig skillnad på Viola Claessons handlande i detta avseende och övriga kritikers som representerar de borgerliga partierna. De senare har, tycker jag, på ett sakligt sätt framfört att transportrådets uppgifter bör överföras på andra myndigheter. Jag har suttit i transportrådet och kunnat följa dess arbete. Sedan ett antal år sitter jag inte längre där. Jag har kunnat följa dess arbete inifrån på ett helt annat sätt än vad Viola Claesson kunnat göra. Jag måste säga att jag beundrar transportrådet och dess personal för det smidiga sätt på vilket man handlagt de mycket kontroversiella arbetsuppgifter som vi här i riksdagen har ålagt dem.
Fru talman! Om nu Olle Östrand anser att han skall ägna de flesta minuterna åt att höja både transportrådet och dess chef till skyarna för det arbete som gjorts, har vi fortfarande väldigt skilda uppfattningar om vad som hänt. När Olle Östrand påstår att jag ägnat den mesta kritiken åt chefens agerande är detta felaktigt. Jag har konkret på punkt efter punkt, varje gång vi diskuterat detta, också inom trafikutskottets arbete, tagit upp vilka punkter som är värda att kritisera. Jag nämnde också några sådana här. Om Olle Östrand inte ens vill kommentera dem och stryka ett streck över allt som hänt är det Olle Östrands sak, inte min.

Fru talman! Att statlig administration ses över, rationaliseras och förhoppningsvis förbättras är enbart välkommet. Nu skall transportrådet avvecklas och dess uppgifter fördelas som ett konfettiregn över till andra statliga myndigheter och till regeringen. Om besparingar uppnås utöver generaldirektörslönen är kanske svårare att bedöma, men målsättningen finns. Folkpartiet liberalerna har inte motsatt sig förändringen trots att vi inte motionerat om transportrådets avskaffande på flera år. På en punkt är jag dock för Gotlands del besviken, nämligen att min motion om administrationen av trafiken inte vunnit gehör. Jag avstår dock av tidsskäl från att yrka bifall till motionen. Det borde varit naturligt i detta läge att föra över handläggningen av transportstödet, som nästa år uppgår till 69 milj.kr., till länsstyrelsen på Gotland. Detta föreslogs även i betänkandet SoU1990:73 Transportstöd, men regeringen valde att förlägga handläggningen till sjöfartsverket. Inga motiveringar finns för beslutet, som tyvärr följts upp av utskottet. Kostnaderna för verksamheten skall tas inom ramen för anslaget. Är detta för att hjälpa sjö Transportrådet fartsverket som affärsdrivande verk i stället för att ge Gotland ytterligare arbetstillfällen? Länsstyrelsen har tidigare erfarenhet av att behandla anslag i olika former, t.ex. länsanslagen. Det måste dock betonas att transportstödet inte av regeringen bakas in i länsanslagen. Dessa skall behandlas separat. Det finns betydligt mer att säga i denna fråga, men med tanke på att det är påskalammets tid — förhoppningsvis ett gotländskt sådant — vill jag bara avsluta med en vädjan till kommunikationsministern: Tänk över den här frågan en gång till! Det är inte för sent att ändra sig.

Fru talman! Regeringen har framlagt en proposition om möjligheten för pensionerade regerings och justitieråd att arbeta som höga jurister även efter pensioneringen. Detta föranleder en förändring av grundlagen. Vi från miljöpartiet de gröna tycker att grundlagen skall förändras så litet som möjligt. Vi kan inte se relevansen i att ändra grundlagen för att man fått tillfälliga problem med tjänstgöringen i de högre juristkretsarna — speciellt inte eftersom många av de högre domarna har många extraknäck. Propositionen är mycket motsägelsefull. Å ena sidan säger man att man har brist på domare, och å andra sidan säger man att antalet domare skall sänkas i framtiden. Vi kan inte se att det har kommit fram så starka skäl att det föranleder en sådan ändring. Vi yrkar därför avslag på propositionen och bifall till miljöpartiets reservation i betänkandet.

Fru talman! Konstitutionsutskottets majoritet har godtagit en förändring av ordalydelsen i RF 11 kap. 1§, som innebär, vilket här har redovisats, att i högsta domstolen och i regeringsrätten får tjänstgöra inte bara den som är, utan även den som varit ordinarie domare i domstolen. Utformningen av vanlig lag kommer att behandlas i justitieutskottet, sedan grundlagsändringen — som man kan utgå ifrån — trätt i kraft, först genom detta beslut och sedan ett beslut i en andra omgång av den riksdag som väljs i höst. Vi i utskottsmajoriteten anser att det finns skäl att öppna möjlighet för denna lagstiftning. För att kunna genomföra den behövs nämnda grundlagsändring, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

I ett gigantiskt storslalomlopp genom Skåne och Danmark tänker man sig att bilar, lastbilar och ett och annat tåg skall ringla sig fram på den ena onödiga krokvägen efter den andra. Man förlänger vägen mellan Sverige och Tyskland med 20 mil. Danska TV1 sände den 27 mars ett program, Bro, bro, breja hette det, producerat av Bente ?sterskov, som nogsamt penetrerar spelet bakom kulisserna om Öresundsförbindelserna. Låt mig från den här talarstolen säga att det närmast kan betraktas som ett krav att svensk TV sänder det danska programmet inför den öppna beslutsprocess som nu förhoppningsvis vidtar i riksdagen. Från att ha arbetat med öppen opinionsbildning har bl.a. ScanLink efter hand gått över till att arbeta i det fördolda. Jag kan förstå det. Ofta när deras informationschef ställt upp i offentliga debatter -- jag har varit på flera sådana i Skåneområdet -- på miljörörelsens villkor har det funnits tillräckligt många kunniga motståndare för att strimla argumenten för en bilbro. Broförespråkarnas efter hand alltmer ljusskygga opinionsbildning kritiseras i det här programmet bl.a. av Kent Carlsson, f.d. Herr talman! På skärtorsdagen fick riksdagen propositionen från regeringen om en fast förbindelse över Öresund. Propositionen har sådana brister att den omedelbart bör återkallas av regeringen. Förslaget redovisas på rekordkorta 26 Regeringen förväntar sig att riksdagen på detta magra underlag skall ta ställning till det genom historien största bilaterala ekonomiska avtal som Sverige skulle ingå med en annan stat. Drar man trots allt inte tillbaka propositionen kommer utskottsbehandling, och framför allt öppna utskottsutfrågningar, att obarmhärtigt avslöja förslagets fundamentala brister. Miljöpartiet de gröna har liksom centern krävt utfrågningar. I första hand bör dessa gälla trafik, miljö och finansiering, men även försvars-, utrikes-, närings och konstitutionsaspekter måste belysas. En remiss till trafikutskottet, vilket vi kan acceptera, måste kompletteras med yttranden från i första hand jordbruksutskottet gällande miljöfrågorna. Jag återkommer snart till miljö och trafikaspekterna. Finansutskottet måste yttra sig gällande projektets finansiering. Naturskyddsföreningen har ju bland andra och bl.a. pekat på att totalkostnaderna kan springa i väg mot 40 miljarder för ett projekt som de två regeringarna beräknar kräva garantier för på endast 15 miljarder, må vara att det då gäller utan anslutningskostnader. Skatteutskottet måste yttra sig rörande statens rätt att låta skattebetalarna ohörda bli borgensmän för projektet. Man kan ju inte tvinga upp trafik på bron, och då blir det ju ytterst skattebetalarna som får stå för kostnaderna om trafiken inte blir vad man drömmer om. Försvarsutskottet måste yttra sig. Vi har i färskt minne från våra TV-skärmar brobombningarna i Irak, eller hur? Utrikesutskottet måste yttra sig. I en DN-artikel i lördags, den 6 april, hävdar advokaten Olle Hermansson att ett traktat från 1857 gäller. Det stadgar att genomfarten i Öresund och Bälten inte under någon förevändning får förhindras eller försvåras. Det traktatet omnämns även i propositionen. Havstekniska laboratorieexperiment har visat att den fria passagen vid Flintrännan bör vara dubbelt så bred som i förslaget, nämligen 600 meter i stället för 300 meter, för att avdrivning vid hård vind inte skall innebära att bropelarna hotas av påsegling. Näringsutskottet måste yttra sig. En av drivkrafterna bakom broplanerna är ju näringslivets tro att bron skall stimulera näringslivet och att den i sig blir räntabel. Ja, detta tycks ju vara en läpparnas tro. Näringslivet har, när det kommer till kritan, inte velat ställa upp som finansiär -- det säger åter en hel del om det ekonomiska risktagandet för skattebetalarnas räkning. SE-bankens s.k. senior adviser, Olle Lindgren, varnar dessutom i lördagens Sydsvenska Skåne. Enbart bron löser inte regionens problem, säger han. Sverige och Danmark måste leta upp sin egen nisch för att konkurrera med Västeuropa. Vidare anser Lindgren att bron underlättar emigration av kapital och företag. Så kan en näringslivets rådgivare uttrycka farhågor kring broprojektet. Miljöaspekterna, herr talman, är ändå de allvarligaste invändningarna mot bron. Med dokumenterat berått mod klafsar regeringen in i ett av de känsligaste och redan värst miljödrabbade områden i norra Europa -- Öresund. I Öresundsdelegationens rapporter, liksom i den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande till senaste kongressen över bro och tunnelmotioner, erkänns att en borrad järnvägstunnel, den s.k. KM 0.2-lösningen, har klara miljömässiga fördelar. Bropelarna under hela lågbron och det som danskarna kallar konstiga ön och konstiga halvön -- på en något rådbråkad översättning till svenska -- på båda sidor om sänktunneln i Drogden försvårar bevisligen den för fisket och vattenlivet i Östersjön avgörande saltvatteninströmningen. Då har man kommit på det ingenjörsmässiga draget med en s.k. nollösning. Man skall kompensationsmuddra för att bibehålla den fria genomströmningsarean. Att muddra innebär samtidigt att grumla vattenmassorna under lång tid och därmed ytterligare äventyra vattenlivet. SMHIs beräkningar av vattenströmningarna, som även innehåller idén om kompensationsmuddring, har kritiserats av den danska forskaren Peter Tuborg som kan stödja sig på mer avancerade matematiska modeller, samtidigt som han kritiserar SMHI för att okritiskt godta sina egna datamodeller. Dessa ger alltför förenklade bilder av verkligheten. SGU har varnat för att Öresundsförbindelsens sträckning kommer att gå i ett läge där förkastningar, s.k. horster, med förskjutningar på 60--70 cm förekommer. Där sådana förskjutningar förekommer finns stor sannolikhet för jordbävningar. SGUs information om detta meddelades Öresundsdelegationen, som i sina skrivna rapporter inte tagit någon som helst notis om det hela. Statsgeologen Bertil Ringberg vid SGU uttalade i DN den 4 juni 1989 den fromma förhoppningen att det inte rör sig om ett medvetet undanhållande av fakta. De danska trafik och miljöministerierna har låtit genomföra en omfattande utredning benämnd Milj ?resund 1991. De underliggande rapporterna är tydliga vetenskapliga redogörelser för hur känsliga de ekologiska systemen är i dessa sydliga delar av Öresund och hur allvarligt dessa kommer att skadas av ett projekt med bro, sänktunnel, en konstgjord ö och en konstgjord halvö, trafikbuller som sprider sig över vattnet, ökade näringsutsläpp och ökade utsläpp av kväve, fosfor och andra skadliga ämnen från biltrafiken. För den baltiska faunan utgör broplanerna ett dödligt hot mot bl.a. säl, ejder, ål och torsk. Så till några trafikmässiga aspekter. Av regeringens agerande kan man få uppfattningen att brobygget på något sätt skulle förbättra miljön och underlätta för järnvägstrafiken. Regeringen använder, som makthavare så ofta gör när argumenten tryter, ett förrädiskt dubbelspråk. Man sätter först upp till synes omöjliga villkor för enbart en järnvägsförbindelse, nämligen att förbindelsen skall betalas genom trafikantavgifter. Sedan konstaterar man kort: ''Med dessa ekonomiska utgångspunkter kan bara konstateras att alternativet KM 0.2 över huvud taget inte kan komma ifråga - - Det är viktigt att komma ihåg att en fast förbindelse över Öresund i enlighet med alternativ KM 4.2 innebär en kraftfull utbyggnad av järnvägssystemet till en för järnvägen fördelaktig kostnad.'' Låt mig granska detta påstående utifrån de trafikprognoser som regeringen själv presenterar. Man räknar med att tågresandet på bron efter några år skall uppgå till 20 000 enkelresor per dygn medan antalet bilar skall uppgå till omkring 10 000. Om vi antar att det sitter i genomsnitt två personer i varje bil, kommer det enligt regeringens proposition att vara lika många tågresande som bilresande. Propositionens förslag kan på goda grunder tänkas gå löst på 40 miljarder kronor som slutnota. Det främst diskuterade alternativet, nämligen en borrad järnvägsförbindelse utan skytteltåg för bilar, behöver inte kosta mer än en fjärdedel av den summan. Den har samtidigt den avgörande fördelen att den skulle ta över en hel del bilresande till tåget. Bilfärjor måste givetvis finnas kvar när man inte har lokala biltåg i tunneln, men det snabba och bekväma tåget kommer antagligen att ta över nära nog allt lokalt och regionalt personresande. Att i detta läge, och mot bakgrund av denna beskrivning, på förhand döma ut det enda miljöoch trafikmässigt oantastliga alternativet för fast förbindelse är hårresande, sanslöst och undermåligt regeringsutövande. Att man dessutom inte har utrett en utveckling av färjetrafiken med avancerad avgasrening och eldrift vid hamnmanövrering gör det hela ännu värre. Propositionens missfoster till förbindelse innebär inte alls den satsning på järnväg som man påstår, tvärtom. Brofästets förläggning söder om Malmö kräver, för att genomgående tågtrafik skall vara möjlig, en s.k. citytunnel beräknad till minst 5 miljarder kronor. Det hade man inte tänkt sig från början. Risken är stor att denna citytunnel aldrig byggs och att Malmö central blir en säckstation. Lund, och malmöbor får ta Pågatåget till Lund och kliva på där för att åka vidare norrut. Inte mig emot som lundabo, men det visar ju hur omoget förslaget är när landets tredje stad förpassas till att bli en bakgård i skuggan av den betong och stålgördel som kommer att kringränna Malmö på i stort sett alla sidor. Dessa brister innebär, jämte själva motorvägseländet, att varje liten kommun i Skåne med självaktning kommer att ha eleganta bussar som kör folk till Kastrup, Tivoli och Hovedbangården. Eftersom järnvägen inte hänger ihop genom Malmö på ett naturligt sätt, kommer det att bli en signal om att det är de stora motorvägsbussarna som gäller. Så till prispolitiken. I en interpellationsdebatt och i riksdagens första muntliga frågestund har kommunikationsminister Georg Andersson lovat mig, att när propositionen kommer skall det tydligt framgå hur trafikantavgifter skall tas ut. Det enda som sägs i denna proposition är att kostnaderna skall täckas av trafikantavgifter. Men om inte detta räcker, vem skall då betala? Gör Georg Andersson det själv, eller vem gör det? Varför sägs ingenting om statens, dvs. til syvende og sidst skattebetalarnas, garantiansvar? Om trafiken å andra sidan överträffar alla uttalade förväntningar, dvs. att den blir enligt vissa aktörer kanske outtalade förhoppningar, vad är då regeringens miljölöften värda? Skall Georg Andersson fälla ner bommen över bron den dagen 10 000 fordon har passerat? Vad hjälper det då att projektet har prövats enligt naturresurslagen? Och vad menar regeringen med gummispråket om att man skall ta hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt? Konsultföretaget Transek, som regeringen använt sig av, har beräknat att det kan komma att gå uppemot 30 000 bilar per dygn på bron om man sänker biltrafikantavgiften till under 40 kr. Det är ungefär den trafikbelastning som Essingeleden i Stockholm har, dvs. en huvudled i en region med hälften så stort befolkningsunderlag som Malmö Köpenhamnsområdet. Detta innebär även att konsortiet kommer att kunna håva in omkring 100 milj.kr. eller 25 % mer. Kan Georg Andersson och regeringen utfärda några garantier för att detta inte kommer att ske och därmed ytterligare undergräva miljömål och tågtrafikens konkurrenskraft? Herr talman! Propositionen om Öresundsförbindelsen är undermålig och borde inte ha kommit på riksdagens bord. Jag vädjar därför till regeringen att omedelbart dra tillbaka propositionen. Skulle så inte ske måste riksdagens alla berörda utskott ta sitt ansvar och genom inträngande analyser i utskottsbehandling och offentliga utfrågningar fördöma förslaget. Jag räknar även med att den ekologiska miljö och trafikrörelsen kommer att agera opinionsbildande utanför riksdagen. Med såpade halvsanningar och kryptiskt dubbelspråk har regeringen, som vems lakejer låter jag vara osagt, baxat det här miljövidriga och trafikmässigt meningslösa broförslaget ända hit. Systrar och bröder i denna kammare: Låt oss stoppa detta förslag!

Herr talman! Man skall bygga broar mellan folk. Beslutet om en bro över Öresund har vi skåningar längtat efter i hundra år. Denna proposition är för oss i Skåne den mest välkomna på många år. Frågan har nu utretts i ett sekel. Skåne ligger långt från Stockholm, och 08-orna har alltid kunnat tillgodose sitt behov av att uppvisa sin ofta okunniga välmening på Skånes bekostnad. Exemplen är många. Debatten om en Öresundsbro har tidvis haft slagsida. När man skall lösa ett multifaktoriellt problem måste man identifiera alla relevanta problem och möjligheter. Man kan inte bara se frågan ur en enda begränsad synvinkel såsom miljöpartisterna har velat. Det nya Europa och EG blir ett regionernas snarare än nationalstaternas Europa. Öresundsbron kommer att skapa möjlighet för Sydsverige och Själland att bli Europas femte K-region. Därmed inte sagt att regionen kommer att lyckas med det, men förutsättningarna uppstår i och med tillkomsten av Öresundsbron. Det är kanske litet tråkigt för 08-orna i riksdagshuset, men för hela Sverige är det gynnsamt att få två konkurrerande tillväxtregioner. Den nolltillväxt vi haft det senaste året har inte givit någon vidare mersmak. De faktorer som fordras för att man skall få en bra regional tillväxt är tre. För det första är det universitet och högskolor för utbildning och forskning. Det finns tre sådana i regionen. Åtminstone två av dem är av god klass. För det andra fordras det bra transporter, inte minst flygtransporter. Det är i dag Sydsveriges akilleshäl. Malmö ligger i tid lika långt från Frankfurt som från Uleåborg, och det är handikappande för utvecklingen. Med Öresundsbron kommer det att bli en snabb tillgång till en stor och effektiv flygplats. För det tredje fordras det en bra allmän miljö, dvs. bra kulturliv, bra fritidsanläggningar, bra skolor för barnen och bra bostäder. Det finns i Sydsverige. Det är på bron som allting hänger, dvs. Bron är i själva verket Sydsveriges nyckelfråga när det gäller utvecklingen. Bron kommer inte främst att vara en bro mellan Oslo och Paris, utan mellan Skåne och Sjælland. All erfarenhet av sådana brobyggen visar på det. Broarna byggs för långväga trafik, men de används inom få år av den lokala trafiken. Tysklandsfärjorna kommer därför knappast att vara hotade. Långtradartrafiken kommer att söka sig till färjorna från Ystad och Trelleborg även i framtiden. Den transportled som skall ge regionen möjligheten till utveckling skall har utvecklingskapacitet för nya transportsätt. Den skall stå i ett sekel, och den skall kunna anpassas till nya moderna trafikslag. Det gör en bred förbindelse, men inte en trång tunnel. Transportleder skall ha hög turtäthet och regularitet. Där är bilbron fullständigt oslagbar. Allt annat är sämre. När man nu alltmer går över till just-in-time-leveranser blir dessa faktorer allt viktigare för näringslivet. På sikt, och med tillkomsten av en förbindelse över Femer Bælt, kommer det att bli förutsättningar för en stark utveckling regionalt i hela det gamla Hansaområdet runt Östersjön. Miljöfrågorna är tämligen väl tillgodosedda. Svavlet i Malmöluften har minskats till en tredjedel av vad det var 1970. Nu kommer endast 15 % av svavlet i Malmöluften från lokala källor. Kvävet har minskat med hälften sedan 1970. Då återstår problemet med koldioxid. Men det är ett globalt problem som har med växthuseffekten att göra. Här har 08-orna precis samma ansvar för koldioxidutsläppen som vi har i Skåne. Precis samma regleringar kan åstadkomma samma resultat om man skulle våga angripa alla dessa kringfartsleder som 08-orna planerar runt Stockholm. Jämfört med nuvarande färjor kommer utsläppen från bron att halveras. Med tillfartslederna kommer vi att hamna obetydligt under färjeutsläppen. Frågan om miljön är alltså inget jätteproblem. Påståenden som vi hörde förra året om att fiskarna skulle dö vid Lofoten, tror man tydligen inte ens på i miljöpartiet inte längre. Färjorna åstadkommer inte bara stora utsläpp. Visst kan man teoretiskt lova vad som helst, men i verkligheten har vi inte sett någon färja som släpper ut mindre än 50 % av det som i dag släpps ut. Då skulle man komma ner till bronivån. Men dessa färjor är spännande på många sätt. Blir det is en vinter och Sverige blir avstängt från kontinenten några månader skapas ju litet dramatik. Vidare har vi alla dessa konstiga båtar och rederier som dyker upp för att sedan gå i konkurs, skandalaffäarer med kommunala färjbolag som går omkull osv. Det ger en viss dramatik åt Skåne. Sedan har vi spänningen om kvällarna när man står i färjeterminalen och undrar om man skall bli nerspydd eller nedslagen. Det är också en del av färjelösningarna. Däremot tycker jag att man skall respektera transportarbetarförbundet. Dess ombordanställda kör redan lokaltrafik omfattande 17 km. Både servitörer och godisförsäljare har 20-procentig sjömansskatt, övriga sjöförmåner, kort arbetsvecka och skatt från noll på extraknäck i land. Självfallet skall de slåss för ett bevarande av färjorna. De får en helt annan sits om de skulle arbeta på bussar eller tåg. Jag respekterar deras arbete när det gäller att stoppa en Öresundsbro. Tunneln är ett litet hål i jorden och är begränsad till bredden. Det är svårt att göra anpassningar till nya trafiklösningar. Tunneln kommer aldrig att bli självbärande. Pengar måste tas från andra vägsatsningar. Det hotar Norrland. Om en tågtunnel på 17 km för biltåg varit en fiffig lösning, hade motorvägen mellan Malmö och Lund rivits upp för länge sedan. Man skulle alltså ha borrat en tunnel och kört bilarna på tåget till Lund. Temos utredning 1988 visade på en majoritet för en fast förbindelse hos alla partiers väljare utom vänsterpartiets. Av dem som var positiva till en fast förbindelse var det bara 10 % som enbart vill ha tunnelalternativet. En broförbindelse blir inte utan följder. Den kommer inte att spela en så stor roll för miljön. Men den skapar förutsättningar för att ge oss två tillväxtregioner i landet. Den skapar möjlighet för Sydsverige att få högteknologisk industri och kunskapsintensiv service, och det skapar möjlighet för en mer effektiv transportstruktur via Helsingborg, Malmö och Trelleborg. Psykologiskt är den här bron viktig. Vi svenskar fungerar i allt väsentligt som ett öfolk, trots att vi hänger fast i Sovjetunionen. Man måste ju åka båt hit. Det leder till skepsis mot allt som händer på fastlandet, jantelagsmentalitet osv. Med en fast bro kommer allt det att förändras. Vi kommer att bli mer europeer på kuppen, trots att bron kommer att leda till en ö som upplever sig som en del av kontinenten. Broar får effekter. Herr talman! Det är hög tid att komma till skott. Propositionen är välkommen. Bron behövs, och den är efterlängtad.

Herr talman! Jag vill börja med ett citat som jag gissar att några har hört tidigare. Det är så pass anmärkningsvärt och viktigt att jag ändå vill ta upp det här. ''Ser vi det ur ekonomisk effektivitets och tillväxtssynpunkt, är det uppenbart att vi skall offra västkusten.'' Den som har brytt sig om de frågor som har med ScanLink och Öresundsbron att göra, vet att det var Kjell-Olof Feldt som yttrade detta 1970 på ett seminarium på Chalmers tekniska högskola i Herr talman! Även om aningslösheten när det gäller inställningen till miljöproblemen har minskat sedan dess, har i stället cynismen, trots miljöproblemen, ökat desto mer. Det är precis samma anda som vilar över den proposition som är lagd om Öresundsbron. Det är skandalöst att man så ytligt behandlar frågorna om miljön. Varför har alternativen till bron inte fått någon chans hittills? Det är tydligen inte meningen att de skall få det heller enligt socialdemokrater i regeringen, kanske också här i riksdagen, och moderata samlingspartiet. Varför har trafikbehovet inte dokumenterats på annat sätt än som ett slags önskelista, olika K alternativ och utredningar som de av den famöse professor Åke Andersson? Sådana brukar lanseras här i kammaren. Varför bygger de effekter på luft och vatten som man redovisar på 15 år gammalt prognosmaterial? Herr talman! Förklaringen ligger i det långa förspelet. Den 14 januari 1984 avslöjade tidningen Arbetet planer som skulle vända upp och ner på Sverige. Det var tills dess topphemliga planer på ett av de största byggprojekten någonsin i modern tid. Tidningen Arbetet skriver: ''Med Volvo och Pehr G Gyllenhammar i spetsen vill ett internationellt konsortium med Europas ledande industrier, uppbackade av den internationella bankvärlden, bygga en motorväg från Oslo via Göteborg, ner längs västkusten över Malmö-Köpenhamn vidare till Hamburg och med ändpunkt i Paris. - - Det här gigantiska projektet har döpts till Scandinavian Link. - En detaljerad plan, utarbetad på Volvo, finns klar. - - Väl färdig kommer också Scandinavian Link att närmast vända upp och ner på Sverige vad beträffar infrastruktur, ekonomisk och industriell tidpunkt.- - Unikt nog har de här stora och avancerade planerna inte väckts på regeringsnivå. Tvärtom är det Pehr G Gyllenhammar som har visat sin förmåga att 'tänka stort'.'' Tidningen avslöjar också att Öresundsbron var själva nyckeln i det här projektet, vilket inte är någon hemlighet för någon som har ägnat sig åt de här frågorna under 80-och Tidningen skriver att det som närmast skulle ske i januari 1984 var att Volvoledningen skulle presentera planerna för regeringen. Det hade Volvo nämligen inte gjort trots att planerna hade avancerat så långt. De skulle presenteras för två statssekreterare. På vilket departement då? kan man fråga sig. Kan det ha varit kommunikationsdepartementet? Nej, naturligtvis på finansdepartementet, där vid den här tiden Kjell-Olof Feldt var i farten, precis som vid seminariet på Chalmers tekniska högskola 1970. Detta är alltså bakgrunden till att Öresundsbroprojektet skall drivas igenom till precis vilket pris som helst. Ännu återstår en del möjligheter innan riksdagen tar beslut. Men om inte propositionen återkallas, vilket jag tycker är det minsta man kan begära i det här läget, återstår det bara för opinionen att idka ytterligare påtryckningar på bl.a. de socialdemokrater som tidigare har lovat att de inte skulle ställa upp på en Öresundsbro. Det är också anmärkningsvärt att det tidigare, när debatten var mer öppenhjärtig och projektet inte hade rullat på så långt, var fullständigt klart att socialdemokraterna i just riksdagens trafikutskott, med dess ordförande Birger Rosqvist i spetsen, tillhörde de socialdemokrater här i kammaren som är emot Öresundsbron. Det måste vara mycket svårt för den gruppen socialdemokrater att nu behandla en proposition av det här slaget och med detta innehåll. Inte något har hörts från det hållet, så jag väntar med spänning på att se om dessa socialdemokrater ens med äran i behåll kan sitta kvar i trafikutskottet och administrera den här frågan fram till ett riksdagsbeslut. Så till frågan om miljön. Östersjöns ekosystem är helt beroende av saltvatteninbrotten genom Öresund. Det borde vara känt för de flesta, inkl. regeringen. En ytterst liten sänkning av salthalten slår ut torskbeståndet, för att ta ett exempel. Det är vad en bro över Öresund kan orsaka. Bortåt 200 tjocka fundament på ett avstånd av 30--40 meter från varandra, skyddsöar mot påsegling och en sänktunnel med kilometerlånga upp och nerfartsramper skall enligt planerna placeras ovanpå den naturliga tröskeln där vattendjupet är som lägst. Vi känner också till att geologisk expertis har ifrågasatt den statliga utredning som talar om en nollösning och kompensationsmuddringar mellan bropelarna, dvs. precis de argument som upprepas också i regeringens proposition om Öresundsbron, som om de var fullständigt pålitliga. Vi vet också att sydvästra Skåne, liksom övriga delar av västkusten längre norrut, tar emot de största mängderna luftföroreningar i Sverige. Skogsskadorna har nått en sådan nivå att t.o.m. bokskogen dör på sina ställen, vilket har dokumenterats mycket väl av både naturskyddsföreningen och miljöinriktade utredningar i Skåne. Kväveoxiderna, som till största delen kommer från biltrafiken, är den största boven i dramat. Men vi vet också att det finns andra utsläpp som inte kan regleras eller tas bort med tekniska lösningar. Det är uppenbart att de som hela tiden talar i sådana termer som Kjell-Olof Feldt använde 1970 och som Bertil Persson, moderaterna, använde för en stund sedan här i talarstolen, tror att tekniska lösningar kan fixa det mesta. Och det behöver inte ens finnas belägg för att problemen kan lösas, utan man tror bara -- precis som Georg Andersson, -- att när bron står färdig, då skall de tekniska lösningarna kunna sopa bort alla de miljöproblem som de har i dag. Upp till bevis, då! Det finns inget hos bilproducenterna som pekar i den här riktningen. Det finns inte ens tillräckligt stort intresse hos bilproducenterna här i landet. Den katalytiska avgasreningen kommer dessutom inte år 2000 eller 2010 att vara fullföljd på sådant sätt som förutsätts i propositionen och i tidigare utredningar. Herr talman! Om propositionen inte dras tillbaka -- det ser tyvärr inte ut som om vi får en debatt med Georg Andersson om det -- menar jag att allt måste göras från bromotståndarnas sida och från oss som har alternativ till denna förskräckliga betongsosseutveckling. Vi som har alternativ måste jobba ännu mer för att opinionen skall kunna visa riksdagsledamöterna att ett beslut om en bro är fullständigt katastrofalt.

Herr talman! Till slut har nu förslaget om en Öresundsbro lagts på riksdagens bord, efter alla år av utredningar. Emellanåt har man från regeringens sida velat ge sken av att ta hänsyn till miljön och ekonomiska realiteter, men när frågan väl varit ute på remiss har man visat sig beredd att köra över en majoritet också inom det egna partiet. Den proposition som nu har lagts fram innehåller många svagheter och oklarheter. Jag tycker därför det är utomordentligt bra att Kjell Dahlström har tagit initiativ till den här remissdebatten. Jag vill också instämma i det som Kjell Dahlström har sagt om behovet av ytterligare belysning av denna stora fråga i olika utskott. Det har vi begärt också från centerns sida. De mest entusiastiska broförespråkarna talar ständigt om bron till Europa. Så görs också i propositionen. Men Själland är inte Europa. Skall Öresundsförbindelsen göra skäl för ett sådant epitet, då förutsätts en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Det är i vart fall inte hela Europa. Men en sådan förbindelse verkar mer avlägsen än någonsin när man läser propositionen. En trafikplanerare från Tyskland hävdade för en tid sedan att trafiken mellan Sverige och Tyskland inte är av sådan omfattning att det går att investera i en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland. Han framhöll dessutom att vägen till kontinenten i allt större utsträckning kommer att gå via Östeuropa, något som är helt naturligt med tanke på den senaste tidens utveckling där, som innebär att man i allt större utsträckning öppnar sig mot I propositionen om avtalet står det:''En fast förbindelse över Öresund är ett första steg i en gemensam nordisk transportlösning som ökar förutsättningarna för goda transportlösningar till våra marknader. En komplettering med en fast förbindelse över Fehmarn Bält kommer därvid att ytterligare knyta samman Norden med kontinenten. '' Men vad som står i avtalet på denna punkt är till intet förpliktande. Att Danmark håller emot är förståeligt, med tanke på de redan oerhört stora broåtagandena. Danmark och Sverige har inte heller lyckats utverka några löften om att Tyskland skall förstärka vägnätet i norra Tyskland. Det är redan så hårt belastat, framför allt norr om Hamburg, att man allmänt talar om en trafikinfarkt. Ett av de viktigaste argumenten för alternativet bro har varit att bron skulle självfinasieras och att staten och berörda kommuner inte skulle belastas genom byggandet och driften. Tidigare skulle också ett privat konsortium svara för broprojektet. Det har med emfas hävdats i varje debatt här i kammaren under 70 och 80-talen att det skulle vara på detta sätt. Också så sent som 1990 hävdade man detta. Nu meddelas i propositionen att Öresundsförbindelserna skall ägas av svenska och danska staten med hälften vardera genom nationella bolag. De skall samverka i ett konsortium som skall vara ägare och svara för all verksamhet. Det svenska bolaget skall bildas av vägverket och banverket. Dessutom skall byggandet finansieras med statsgaranterade lån. Detta är alltså nytt. Bron skall inte vara privatägd utan ägas av de båda staterna gemensamt. De uppgifter om kostnader för och finansiering av brobygget som ges av broförespråkarna är helt vilseledande. En liten antydan om det finns också i propositionen, där det sägs: ''Det bör framhållas att det i ett projekt av den här typen med stora investeringar under många år är utomordentligt svårt att ange ett definitivt belopp, eftersom projektets kostnader i löpande pris bl.a. beror på framtida räntor och den allmänna prisutvecklingen.'' Längre fram säger man: ''Även en bedömning av hur det framtida resandet kommer att se ut måste ske med stor varsamhet.'' Därefter fortsätter man: ''Det finns skäl som talar för att de prognoser och de ekonomiska bedömningar som ligger till grund för kalkylerna är försiktiga.'' Beträffande miljöfrågorna sägs i propositionen att avtalet mellan Sverige och Danmark kommer att prövas enligt gällande miljöbestämmelser innan det får komma till stånd. Om miljöskälen mot en bro är starka, blir det i så fall ingen bro? Eller är detta bara ett spel? Först kommer beslut, sedan miljöprövning -- men beslutet står fast under alla omständigheter. Åtskilliga tunga remissinstanser har sagt nej till en bilbro, med motiveringen att den leder till förvärrade luftföroreningar i en redan alltför hårt belastad region. Jag skall bara ta ett par exempel från remissinstanserna. Boverket avstyrker satsningen på en bilbro med motiveringen: Malmöregionen är starkt belastad av luftföroreningar. Kvävebelastningen på den skånska marken är två till tre, ibland ända upp till fem gånger så hög som den kritiska belastningsgränsen för marksystemet. Mycket talar för att kvävebelastning på Öresund och Kattegatt är orsaken till bottendöd och utslagning av det naturliga ekosystemet i dessa havsområden. Naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Malmöhus län slog fast följande: Att lägga en broförbindelse för biltrafik i Köpenhamn--Malmöläget leder till sådana miljökonsekvenser att projektet strider mot grundläggande värderingar i natur och miljövårdslagstiftningen och därmed också mot de grundläggande principerna för hela samhällsplaneringen. En extra tyngd får detta yttrande med tanke på kravet från miljödelegationen för västra Skåne på omedelbar handling för att rädda miljön.

En besvärande olycksstatistik redovisas för storstäderna, där Malmö har särskilt dåliga siffror. Det yttrandet från det socialdemokratiska kommunalrådet får tala för sig självt. Varför skulle man, i den ena utredningen efter den andra, under alla dessa år utreda frågan, då resultatet ändå är en enda stor osäkerhet i propositionen? Det råder osäkerhet om kostnader, om miljöeffekter och om resandeströmmar. Öresundsutredningen från 1989 har beräknat antalet fordon över bron till 6 500. Nu höjs antalet visserligen med ett par tusen, men en jämförelse med andra broar kan ändå vara intressant. Ölandsbron, som betjänar en mycket liten marknad i förhållande till en eventuell Ångermanland trafikeras av fler fordon än en tänkt Öresundsbro. Är då det beräknade antalet fordon över Öresundsbron en trovärdig siffra? Det saknas nytänkande på kommunikationsdepartementet. Man har på ett tidigt stadium helt avfärdat förslaget om en borrad järnvägstunnel. Men i Europa är biltågen på frammarsch. En tunnel mellan England och Frankrike konstrueras för att kunna ta biltåg. Broförespråkarna vill dessutom gärna i jämförelser mellan olika trafikmedel framhålla att bro och färjealternativen blir i stor sett likvärdiga när det gäller luftföroreningar -- ja, resultatet av färjorna skulle t.o.m. bli något värre. Hur har man kunnat komma till det resultatet? För det första räknar man med en hög grad av rening på bilar -- 90 % --, medan man för färjornas del räknar med en rening på endast 50 %, och detta trots att det är lättare att rena färjorna, då det rör sig om större och färre enheter. Alla argument anpassas till förmån för en bro men mot en tunnel och mot färjor. För det andra förutsätter man en kraftig ökning av biltrafiken över sundet i samband med alternativet fortsatt färjetrafik. Sedan jämför man detta med en väldigt liten trafik över en framtida bro. Här vill jag efterlysa litet större hederlighet i jämförelsen mellan olika alternativ. Det är dessutom så att färjor anpassas efter behov. Nya isförstärkta fartyg ersätter de gamla. De nya färjorna drivs med lågsvavlig olja, och utsläppen renas till 90 %. Men satsningen på nya personfärjor har inte varit vad den borde vara, beroende på ovissheten om framtiden. Öresundsförbindelsen i sin helhet skall täckas av trafikantavgifterna. Det har varit en utgångspunkt för regeringen att byggandet av Öresundsförbindelsen inte skall finansieras med anslag över statsbudgeten utan via avgifter. Det sägs vidare att de vinster som trafiken beräknas generera skall fördelas lika mellan Sverige och Danmark. Det finns i propositionen dessutom beräkningar som visar att det finns ekonomiskt utrymme för att finansiera både byggande och drift av de omfattande anslutningarna på den svenska sidan. Med hänvisning både till vinster och till att kostnaderna är betalda bemöter man kritiken mot att t.ex. Malmö stad i detta sammanhang skulle åsamkas stora kostnader. Detta är inget annat än önsketänkande och glädjekalkyler. Regeringen räknar dessutom med en kostnad på mellan 10 miljarder och 12 miljarder i 1990 års prisnivå. Kritikerna av kostnadsberäkningarna räknar med helt andra siffror. Det skulle inte förvåna om också beloppet 40 miljarder kronor kommer att visa sig vara för lågt. Man kan fråga sig hur det då går med regeringens beräkningar. På annat håll i propositionen sägs det, som jag sade tidigare, att man måste vara försiktig med de ekonomiska bedömningar som ligger till grund för kalkylerna. Det är hänsynen till miljön i hela Öresundsområdet och Östersjön som har varit det tyngst vägande argumentet för oss i centerpartiet, och detta argument har fått ökad tyngd dels genom att miljöproblemen under årens lopp har förvärrats, dels genom att medvetenheten om de grundläggande ekologiska sammanhangen har ökat bland människor i allmänhet liksom kunskaperna om hur stora försyndelserna har blivit och hur mycket som måste återställas. Frågan om en Öresundsbro är därför inte bara en fråga för experter. Den engagerar stora grupper av befolkningen, inte minst i Skåne. Herr talman! Turerna kring Öresundsbron har varit många och långa, och västkusten och Skåne tål inte ökad biltrafik. Här måste miljön få styra. Då finns bara ett alternativ vad gäller en fast förbindelse, och det är en järnvägstunnel. Vad vi dessutom har behov av är ett flertal moderna färjeförbindelser som når hela Europa utan omvägen över Danmark. Många frågor är fortfarande olösta, och man frågar sig om regeringen verkligen kan försäkra att en eventuell bro inte kommer att inkräkta på vitala miljöintressen. Fåglar och sälar kommer att få maka på sig, och lastbilarna kommer att bli många fler i sydvästra Skåne redan under byggtiden. Ingen vågar heller ge några garantier för Östersjöns vatten. Det finns sakkunniga som är djupt oroade över att strömmarna i sundet och i Bälten försvagas, och vi vet att Östersjön är ett känsligt ekologiskt system. Men till detta tar regeringen ingen hänsyn. Tydligare besked går knappast att få om vilken underordnad roll miljön numera spelar i den socialdemokratiska politiken. Miljöfrågorna har inte heller spelat någon verklig roll i regeringsförhandlingarna. Herr talman! Man kan alltså säga att turerna kring Öresundsbron har varit många. Västkusten och Skåne tål inte ökad biltrafik. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa några frågor. Jag skulle egentligen ha ställt dem till kommunikationsministern, men jag ställer dem fastän han inte är närvarande. Varför skall bron plötsligt byggas och drivas i statlig regi, dvs. med skattebetalarna som risktagare, när det i flera år har påståtts att privata finansiärer står i kö för att klara brofrågan? Vill inte privata finansiärer vara med längre? Varför tas inte större hänsyn till miljöaspekterna när miljöutredning efter miljöutredning har visat på den överbelastade miljön i Skåne, Öresund och Östersjön? Varför nonchaleras det faktum att kommunikationsströmmarna nu efter Tysklands enande söker sig raka vägen till det nya Europa, dvs. i riktningen Rügen--Rostock--Berlin i stället för omvägen via Danmark? Hur hänger de försiktiga antydningarna i propositionen ihop med de vidlyftiga beräkningarna om vinster och betalning av avslutningsanläggningar? I ett interpellationssvar den 7 maj 1989 underströk kommunikationsministern att det var en förutsättning för en kombinerad bro att en fast förbindelse också kom till stånd över Femer Bælt. Det var en förutsättning. Den svenska järnvägen skulle då kunna knytas samman med det europeiska snabbtågsnätet. Det enda som sägs om det i avtalet är vad som nämns i artikel 21, nämligen att Danmarks regering är beredd att arbeta för att en fast förbindelse över Femer Bælt kommer till stånd under förutsättning att hänsyn till miljö och ekonomi kan tillgodoses. Det är alltså ytterst ovisst, och det hade varit bra om vi på den punkten hade kunnat få en kommentar från kommunikationsministern. Men det kanske vi kan få vid ett annat tillfälle. Till slut vill jag fråga: Vad innebär egentligen för regeringen överenskommelsens löfte om att en fast förbindelse måste uppfylla högt ställda miljökrav?

Herr talman! Vi får alltså inga repliker på kommunikationsministern, eftersom han inte har hunnit hit, och det blir heller inte någon debatt med någon regeringsföreträdare. Jag hade nog trott att andra socialdemokrater här i riksdagen skulle visa ett visst intresse för frågan, men så är inte heller fallet. Att jag begärde replik på Ulla Tillanders anförande beror inte på att vi är oense i fråga om Öresundsbron. Vi är ense både om att broprojektet skall stoppas och om hur alternativen borde se ut. Jag begärde ordet därför att jag tror att jag har det svar som kommunikationsministern inte kommer att ge, det svar som kanske så småningom kommer att finnas i någon före detta eller nuvarande ministers memoarer. I mitt förra inlägg tog jag upp frågan om vilka som hade fött idén, vilka som hade ställt krav och i stort sett hade färdigutrett ScanLink och Öresundsbroprojektet innan regeringen ens hade diskuterat saken. Jag gjorde detta på grund av att jag ville att det skulle bli tydligt att kapitalet i Sverige -- ScanLink-konsortiet och andra -- av allt att döma har lurat skjortan av den svenska regeringen. I alla överläggningar och i alla artiklar i massmedia stod det fullständigt klart att dessa stora jättar, dessa privata industrikoncerner i Sverige och i övriga Europa, nu skulle gå i spetsen och visa vad de dög till. De skulle ta initiativet och bygga och bekosta det som ländernas regeringar inte klarat av. Men när allt plötsligt är klappat och klart drar de sig ur. Anledningen till detta är antagligen att både P G Gyllenhammar och andra har blivit övertygade om att detta inte är något lönsamt projekt. Och regeringen har inte ens, Ulla Tillander, sett att det inte heller är ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt. Det kommer att kosta samhället oändliga summor på grund av den ökade biltrafik som bron kommer att leda till.

Herr talman! Jag begärde ordet för att ställa en fråga till kommunikationsministern. Vi får väl se om han kommer hit i tid för att kunna besvara den. Frågan gäller vattengenomströmningen. Vi har från folkpartiet liberalerna vid flera tillfällen markerat att vi i och för sig är positiva till en fast förbindelse och intresserade av den kombinerade väg och järnvägsförbindelse som nu är aktuell. Men vi är därmed inte automatiskt för varje tänkbart beslut om en bro, utan det finns vissa bestämda villkor. Ett av dessa gäller just vattengenomströmningen. I propositionstexten framhålls att det är fullt möjligt att uppnå en s.k. nollösning, men det står egentligen inte så mycket mer. Frågan är vilka ambitioner regeringen har att se till att denna nolllösning, som alltså skall vara fullt möjlig att uppnå, verkligen blir av. Vilka ambitioner har regeringen i detta sammanhang? För vår del är detta ett villkor för medverkan till ett beslut. I övrigt finns skäl att återkomma när debatten kommer upp längre fram. Jag tror inte att det är någon större mening med att begära att regeringen drar tillbaka propositionen och kommer igen senare, utan utskottet får naturligtvis titta på frågan. När jag hör olika inlägg om Öresundsbron får jag ibland en känsla av att både de som motsätter sig bron och de som är mest entusiastiska för den något lättvindigt räknar upp så många argument som de över huvud taget kan komma på för att få en så lång lista som är möjligt på argument till stöd för resp. sida. Det blir något väl dramatiska beskrivningar som lämnas; antingen kommer allt gott av denna broförbindelse eller också allt ont som kan tänkas. Jag menar också att en del debattörer i sina beskrivningar av miljöproblemen beskriver problem som råder i dag i Malmö och i Skåne. Bron kommer ju ändå att stå kvar ganska länge, och man kan förutse en viss teknisk utveckling och en hel del förändringar på olika punkter. Det är mycket svårt att uttala sig tvärsäkert om exakt vilken inverkan broprojektet kommer att ha både i fråga om miljön och i fråga om andra områden. Helt uppenbart är ändå att om bron byggs på ett sådant sätt att vattengenomströmningen in till Östersjön påverkas så att salthalten där kommer att förändras, då är detta ett projekt vi bör akta oss för. Om det å andra sidan går att klara av det hela så som propositionen anger skall vara möjligt, är ett villkor för vår medverkan att regeringen klargör att man tänker se till att detta blir av. Frågan till Georg Andersson är: Vilka ambitioner har regeringen? Det duger inte riktigt att bara tala om att detta skall gå att göra, utan det krävs litet mer.

Herr talman! Jag beklagar naturligtvis att ingen representant för regeringen har ställt upp i denna remissdebatt. Det säger litet grand om det sätt varpå regeringen hanterar riksdagen. Jag tycker att det minst sagt är något skandalöst. En sådan här oerhört viktig fråga, som jag sade i mitt inledningsanförande, kanske det största bilaterala åtagande som Sverige gör med en annan stat förtigs av regeringen i den första debatten efter det att man har lagt fram ett så allvarligt och viktigt förslag. Jag har sett skolminister Göran Persson smyga omkring i kammaren. Han har kanske litet respekt för riksdagen, han kanske tycker att det här är skamligt av regeringen, men jag vet inte. Jag skulle vilja att det var på det viset. Jag begärde egentligen en replik på Håkan Holmberg. Jag har hela tiden varit litet nyfiken på folkpartiets linje i Öresundsförbindelsefrågan. Jag har med mig en sammanställning från Sydsvenska Dagbladet den 27 april 1990, där man har frågat alla Skånes riksdagsledamöter hur de ställer sig till bro, tunnel eller färjor. Det har visat sig att de tre folkpartisterna har svarat: Bro. Men de har invändningar: Bro om den blir miljövänlig, tunnel om bron blir miljöovänlig. Det är ungefär samma sak. Man brukar säga om folkpartisterna att de velar. På en tidningsredaktion hade journalisterna satt upp ett tidningsurklipp där det stod att det finns en åsikt för varje folkpartist. Nu skall jag inte försöka häckla folkpartiet, för jag tycker att folkpartiet ibland har visat försök till intellektuell resning i olika frågor. Det gör man faktiskt ofta nu. Jag vädjar till folkpartiet och Håkan Homberg att visa en intellektuell resning. Det är inte fråga om en jeremiad överreklamomerade miljöförluster, som vi skulle få med en Öresundsbro enligt Håkan Holmberg. Tvärtom leker vi med livets själva kärna, när vi hotar livet i Östersjön, med snart tio självständiga stater som omringar detta hav. Vi måste självfallet vara oerhört varsamma. Det är denna seriösa framtoning som vi ville att debatten skulle ha. Vi tycker inte att propositionen tillnärmelsevis har denna seriösa framtoning.
Herr talman! Kjell Dahlströms hänvisning till folkpartiets strävan till intellektuell hederlighet och resning gläder mig. Det är just en sådan hållning som vi försöker inta. Jag tolkar tyvärr åtskilliga av de inlägg som görs mot tanken på en Öresundsbro som så, att vi inte skall ha någon bro under några omständigheter, inte ens om den går att göra miljövänlig och passas in i ett rimligt ekologiskt och miljömässigt perspektiv. För vad man egentligen är emot är inte bron, utan hela det moderna samhället med trafik, integration mellan stater osv. Jag får en känsla av att det egentligen är det man säger. Men om det är så -- och detta är vårt landsmötesbeslut -- att det går att klara av ett broprojekt med rimliga miljökrav, då är det bra. Från våra utgångspunkter är det positivt att man kan knyta ihop länder och skapa starkare regioner, inte minst i det nya europeiska perspektivet. Kjell Dahlström råkade själv bekräfta den bild som jag gav i mitt förra inlägg, nämligen att man ibland brassar på litet väl mycket. Det kanske gäller också en och annan broanhängare när man försöker göra listan på argument så lång som möjligt. Man leker med livets själva kärna, sade Kjell Dahlström. Det är en formulering som jag och, tror jag, de flesta andra normalt skulle använda ifall debatten handlade om genmanipulation av något sällsynt sinistertslag, som jag inte tror någon i denna kammare eller någon annanstans överväger. Man kanske skall tänka litet på ordens innebörd.
Herr talman! Jag hävdar verkligen att man leker med livets själva kärna om man är på väg att utsläcka fisket och vattenlivet i Östersjön, ett av de största och mäktigaste innanhaven på jorden. Det tycker jag inte är ett övermaga uttryck på något sätt.

Herr talman! Det sista var kanske ett mera modifierat uttryck från Kjell Dahlström. Får jag då bara poängtera att det som jag efterlyste i det besked som vi i dag inte kan få från kommunikationsministern var just ett klargörande när det gäller regeringens ambition avseende nolllösningen, alltså vattengenomströmning till Östersjön och därmed salthalten och möjligheterna att bevara Östersjöns miljö som den är i dag, eller allra helst naturligtvis renare än så, men det är andra åtgärder som krävs för det.

Herr talman! Håkan Holmberg sade att det är svårt att uttala sig tvärsäkert om bron. Vare sig man är för eller mot den borde det vara så. Men en sak kan man uttala sig tvärsäkert om, och det är att en borrad järnvägstunnel är ett bättre alternativ från miljösynpunkt än en bro under alla omständigheter. Det påståendet tror jag ingen betvivlar eller förnekar. Om man skulle satsa på en borrad järnvägstunnel skulle inte miljön i Östersjön påverkas. Effekterna i havet skulle inte bli så stora att det skulle påverka den marina miljön i Östersjön. Sedan vill Håkan Holmberg ställa en fråga till kommunikationsministern. Man jag skulle vilja råda Håkan Holmberg att ställa frågor till andra bedömare också. I propositionen, vilken jag råder Håkan Holmberg att läsa, är alla problem med en bro undanröjda. Därför kan det vara bra att få frågan belyst ur annan synpunkt och från andra håll också. För egen del tycker jag att regeringen borde ha intresserat sig mer för alternativet borrad järnvägstunnel över huvud taget. I t.ex. tidningen Statsanställd refererar man till en av Sveriges största byggentreprenörer, som har den uppfattningen att tunnlar hör framtiden till. Det beror just på den senaste mycket avancerade tunneltekniken och alla fördelar med tunnlar. En rundringning som man har gjort till banker i Sverige och utomlands bekräftar också att finansiärer och byggare skulle ha funnits om bara regeringen hade sagt ja till ett tunnelalternativ. När det fortfarande var aktuellt med privata finansiärer av bron förundrade sig t.ex. Deutsche Bank över varför svenskarna inte frågat om Deutsche Bank ville finansiera en tunnel under Öresund utan bara om den ville finansiera en bro. Man var alltså förvånad över det. I ett prospekt som Deutsche Bank har presenterat påpekar man just att en borrad tunnel under sundet är den effektivaste och lönsammaste lösningen. Man skriver så här: ''Tunnelförbindelsen är med dagens teknik den mest ekonomiska lösningen. Den ger klara fördelar vad gäller säkerhet och tillförlitlighet. I drift och under byggtiden är den oberoende av vädret och bildar inget hinder för sjöfarten.'' Så långt Deutsche Bank.
Herr talman! Jag är litet förvånad över Ulla Tillanders undran varför vi inte ställer ännu fler frågor. Det kan vara så att vi har litet olika utgångspunkter och värderar, som jag redan antydde, olika tänkbara argument för och emot på olika sätt. Den fråga som jag ställde tycker jag fortfarande är väsentlig och, som jag sade, för oss avgörande, nämligen frågan om vattengenomströmningen. Sedan kan man ställa en rad andra frågor, men alla är inte av lika stor betydelse. Den här frågan är mycket betydelsefull. Jag förväntar mig att det, även om det inte kan ske i dag, kommer ett svar från regeringen på min fråga.
Herr talman! Jag anser inte att det räcker att man får kommunikationsministerns bedömning av frågan, för den finns redan. Problem och frågor över huvud taget blir avfärdade, därför att allting talar till brons fördel. Vad jag menar är att man också skall få andra bedömares synpunkter på en eventuell bro. Nu är det inte säkert att vi får någon bro. Vi har ju fattat ett beslut här i riksdagen om det tidigare, men det har ännu inte byggts någon bro.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man ser med realism på de hot som målas upp här. Jag kan konstatera att miljöpartiet inte längre vidhåller att all fisk dör vid Lofoten om bron byggs. Det är ett tillnyktrande som är värdefullt. Jag skulle också vilja hävda att sälar inte dör av att se en bro på avstånd, lika litet som de dör av att se en färja på avstånd. Att Saltholm är skyddad vet vi alla. När det däremot gäller muddringsarbeten håller jag med om att vi måste klara salthalten i Östersjön. Det är en mycket viktig uppgift för oss. Vad gäller regional utveckling har Sverige halkat efter. Det är inget tvivel om att tillväxten i Sverige är lägre än på kontinenten. Reallöneökningarna i Tyskland under det senaste decenniet ligger på ungefär 30 %, här på ungefär 1 %. Det är ett bekymmer. Vi ser hur region efter region växer upp över gränserna i Europa. Vi har en region som sträcker sig från Oxford, Camebridge, London och ner till Paris. Vi har en annan som sträcker sig från Barcelona över Rivieran till Milano. Det finns ingen motsvarande stark region i norra Europa. Vi behöver en sådan för att vara med i den tillväxtutveckling som vi har att se framför oss i EG. Fakta om detta har visserligen Åke Andersson berättat om, men de är också noggrannt studerade både i USA och inom OECD. Det är inga villoläror. Dessutom kommer Åke Andersson från Umeå, vilket gör att han knappast kan beskyllas att vara skåning med lokalchauvinism. Beträffande tunnelalternativet vill jag säga att förbindelser byggs efter de lokala förhållandena. I Engelska kanalen, där det är 70 meter djupt och oerhörda tidvattenströmmar, bygger man en tunnel. I Öresund, där det är grunt vatten, bygger man en bro. Vid Gibraltar, där det är 400 meter djupt, tänker man sig en flytande tunnel hängande 100 meter under vattenytan. Så allt beror på lokala förhållanden. Slutligen: Vi har utrett frågan nu i över hundra år. Det går alltid att säga att den senaste utredningen är 5--10 år gammal och att vi behöver göra om den. Men någon gång måste vi vara kompetenta att fatta beslut även i denna riksdag.

Herr talman! Jag tycker att det är dags att påminna Bertil Persson om vad han sade i ett tidigare inlägg. Han sade att om det hade varit fiffigt -- jag tror att det var med tanke på luftföroreningarna från bilismen -- hade man rivit upp en motorvägssträcka i Skåne. Var det inte så? Men eftersom man inte har gjort det, är det alltså inte fiffigt! Då skulle jag vilja vända på steken och säga till Bertil Persson: Om det hade varit fiffigt att bygga en Öresundsbro, varför i all sin dar har man tvingats utreda frågan i hundra år? Trots alla dessa mängder av utredningar bygger ju de senaste utredningarna och resultaten på de gamla undersökningar som är gjorda när det gäller miljö. Man har inte gjort någon genomgripande miljöanalys. Man har inte lyssnat på forskare som har framträtt. Herr talman! I programmet Kanalen i Riksradions program 1 den 22 mars handlade en del inlägg om miljön. Nu har det sagts ganska mycket om miljön, men dessa argument biter tydligen inte på broförespråkare från moderaterna och socialdemokraterna. I detta program deltog bl.a. När han hade redovisat vilka katastrofala följder ett byggande av en bro kan få på vattengenomströmningen, som vi har talat ganska länge om nu här i kammaren berättade programledaren i kanalen att han hade försökt få regeringen att ställa upp för att svara på många av dessa mycket viktiga frågor om miljön och miljökonsekvenserna.

Detta enligt ett avtal som den svenska regeringen gjort med den danska regeringen. Hela tiden pågår detta hemlighetsmakeri när det gäller de viktigaste frågorna, miljöfrågorna. Ställer sig Bertil Persson bakom att man skall smyga och sopa under mattan allt det som den svenska allmänheten borde få information om och som måste debatteras före beslut här i riksdagen?

Herr talman! Bertil Persson är min bänkkamrat här i kammaren, och jag har upplevt det som trevligt att sitta och salongstala med honom emellanåt vid voteringar, osv. Men hans argumentering i denna sakfråga är tröttande och populistisk, och argumenten är mycket grunda. När han tar upp fisket vid Lofoten, som han säger att någon miljöpartist har tagit upp, går han utanför den debatt som förs här i kammaren. Jag har inte sagt det som han tar upp, och jag har därför ingen anledning att gå i debatt om huruvida fisket dör eller inte vid Lofoten. Jag känner över huvud taget inte till frågan. Sedan går Bertil Persson in på ett stort område om att regionernas Europa skall växa ihop och att vi skall få ett regionernas Europa. Jag kan upplysa om att det nästan verkar hämtat ur miljöpartiets Europapolitik. Vi vill faktiskt ha ett förenta regionernas Europa. Vi är därför kanske inte så väldigt långt ifrån varandra i det fallet. Men jag tycker att Bertil Persson avslöjar att han tror på att regioner skall växa och asfalteras, att vi skall ha verksamheter som kryper ut. ''The urban sprawl'' brukar man kalla detta på planeringsengelska, dvs. att städer bara glider ut med dynamiska effekter som följd. Jag har faktiskt studerat detta i Aten i början av 70-talet. Det fanns där en arkitekt som hette Doxiadis som ville skapa ett Ekumenopolis, där vi alla skulle bo i en enda världsstad som kringlade sig runt jorden som en heimskringla. Detta är mekanistiska medeltida tankegångar som vi måste lämna. I dag sker mycket av nyskapandet på kärngårdar, kanske ute på landet, med datastugor. Man behöver inte sitta i knät på varandra för att klara ett fint utvecklingsarbete med teknisk nydaning osv. Vi behöver inte den typen av mekanistiskt hopkletade stadsregioner som Bertil Persson talar för. Lyssna därför på dem som har andra tankegångar som innebär att det inte behövs någon bro över Öresund för att klara kommunikationerna -- inte alls.
Herr talman! Att Bertil Persson är tekniskt kunnig framgår av hans inlägg om byggande av tunnlar. Det kan ingen ifrågasätta. Men jag undrar om han har läst propositionen så noggrant. Det är nämligen inte likt moderaterna att på det sätt som Bertil Persson gör här i dag skönmåla en dålig proposition från socialdemokraterna. Eftersom denna fråga har utretts i hundra år borde innehållet i propositionen ha varit litet bättre och litet fylligare än det är.
Herr talman! Viola Claesson frågade varför vi inte har byggt bron under dessa hundra år. Det är inte så konstigt. Hade det inte varit en nationsgräns där hade vi byggt bron. Om det hade varit öken, berg eller skog hade det funnits en väg emellan. Men i och med att det är en nationsgräns kan Stockholmare sitta och hindra skåningar att få den väg som vi så väl behöver, bara för att vi måste åka till Stockholm och fråga om lov. Därför kan vi inte bygga den väg som vi annars hade byggt alldeles själva. Det är inte något konstigt med det. Jag vill säga följande till Kjell Dahlström. Om man försöker analysera situationen tror jag inte att det som vi trodde skulle vara ''electronic freedom'' fungerar, dvs. att man kunde sälja en etta i Gamla Stan och köpa en herrgård i Värmland och sitta vid sin datamaskin och vara kreaktiv Kreaktivitet uppstår i stället vid människors möten. Och det är därför som vi skapar våra forskarbyar, våra ''science cities'', och det är därför som vi måste ha våra flygförbindelser, och det är därför som vi behöver våra broar. Det är bra med elektronik, men den skapar inte den kreaktivitet som människors möten gör. Det är därför som vi måste skapa möjlighet för människor att mötas i de regioner som växer fram.
Herr talman! Det är mycket lustiga argument som blandas från en broförespråkare som Bertil Persson. Han försöker framträda som en mjukis trots att han egentligen är en teknokrat, som jag tycker har mycket litet på fötterna när han vill diskutera miljöproblemen och säger att det inte blir några jättestora miljöproblem, och sedan är saken klar. Herr talman! I övrigt är Bertil Perssons argumentation om K-regioner, K-samhälle, kreativitet, osv. inte är något annat än de floskler som professor Åke E Andersson brukar upprepa. Åke E Andersson är inte skåning. Men, Bertil Persson, det är inte heller den rad av kommunikationsministrar eller regeringsledamöter som hela tiden under de senaste åren, från den tid som jag har redovisat, har sagt ja till Öresundsbron. Det gäller alltifrån dåvarande industriminister Sven Hulterström och en hel rad andra. Det gäller även Georg Andersson numera. De är väl inte stockholmare och 08-or? De är ju ett antal manspersoner som helt enkelt har ställt sig bakom Gyllenhammars och Scan Link-konsortiets krav och som nu får stå med hela ansvaret för att projektet skall ros i land. Det är ju det som är huvudfrågan när vi diskuterar Öresundsbron.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag respekterar att Bertil Persson här representerar svenska mästerskapen i politik, SM i politik som jag brukar uttrycka det, när ingen av de 156 socialdemokraterna i riksdagen kan göra det. Moderaterna står ju uppenbarligen för samma bropolitik som socialdemokraterna. Jag respekterar alltså moderaten för detta i detta sammanhang. Jag tror också på personliga möten. Och jag har ingen övertro på elektronik, Bertil Persson. Vi har ingen tro på att man för att mötas måste fraktas i 1 ton stål, bilskrot, om jag får uttrycka mig litet kraftfullt. Det behövs inte. Man kan mötas på mycket smidigare sätt via nya och intelligenta tågsystem, högkvalitativa järnvägar. Man kan flyga om det är fråga om längre avstånd, och framför allt kan man använda sig av telefoni. Jag hoppas därför att vi inte får se något Örestad skapas genom detta
Herr talman! På en punkt kan jag hålla med Bertil Persson, nämligen när det gäller frågan om att en fast förbindelse över Öresund inte är något nytt. Redan 1886 arbetade ett franskt banksyndikat med frågan. Och 1936 var AB Skånska Cementgjuteriet en av sex entreprenörer som lade fram ett förslag om att bygga en bro. Men jag håller inte med Bertil Persson om motiveringen till att det över huvud taget inte har blivit någon bro. Köpenhamn, vilket väl alla känner till vid det här laget, med röstsiffrorna 215 för och 97 emot. Den bron skulle stå öppen 1985. Jag minns så väl när Malmös dåvarande starke man Nils Yngvesson och den dåvarande kommunikationsministern stod vid Lernacken i Malmö och pekade ut brofästet. Men vad dröjsmålet egentligen avspeglar är ekonomiska realiteter och en vaken opinion som ifrågasätter det förnuftiga och rimliga i att satsa på bensinbaserad trafik i stället för kollektiv spår och sjöbaserad trafik, vilket vi vill ha. Och nu 1991 är återigen oerhört många frågor obesvarade.
Herr talman! Att danskarna var tveksamma den gången är inte så konstigt. De har nämligen sitt Norrlandsproblem i fallet Jylland, och de kan inte gärna bygga en fast förbindelse till Sverige innan det finns en fast förbindelse till Jylland. Nu är en sådan på gång, och därför är också danskarna positiva till att det blir en Öresundsförbindelse, på samma sätt som Helmut Kohl i Tyskland har uttalat sin tillfredsställelse över att man skapar denna förbindelse och sina förhoppningar om att den skall fortsätta ned till Femer Bælt-leden också. Av det skäl som jag har redovisat är jag övertygad om att detta är en möjlighet för södra Sverige att utvecklas och att få en tillväxt som man i dag saknar men som är bra för hela landet. Man får med dagens teknik aldrig samma turtäthet och samma regularitet i trafiken på något annat sätt än genom en bilbro. En bilbro, en bred förbindelse, skapar möjlighet att anpassa leden till nya trafiklösningar under det sekel som denna förbindelse skall stå. Jag är glad över att socialdemokraterna också har funnit att detta är en viktig riksangelägenhet, och jag kan inte annat än hoppas att det här skall leda till ett positivt beslut, ju fortare desto bättre.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att med det förslag som nu föreligger löser man inte frågan om riksförbindelser i Sverige, utan det blir en lokalgata mellan Malmö och Köpenhamn -- om den blir av.

Herr talman! Ärade ledamöter! Nu ligger regeringens proposition 1990/91:149 om radio och TV-frågor på riksdagens bord. Avsikten är uppenbarligen att den skall remitteras till konstitutionsutskottet. Traditionellt behandlas frågor som gäller Sveriges Radio i kulturutskottet, och en stor del av propositionen avser Sveriges Radios framtida verksamhet inte som vanligt tas upp i kulturutskottet? Det enda som är speciellt denna gång är beslutet om etablering av en ny markburen reklam-TV-kanal. De avsnitt som gäller detta skall givetvis gå till konstitutionsutskottet. Jag yrkar därför att följande punkter i propositionens hemställan behandlas av kulturutskottet: 2, 20, 22, 23--26. Dessa punkter handlar om sådant som kulturutskottet traditionellt brukar ta upp.

De övriga punkterna -- 1, 3, 4--19 -- bör behandlas av konstitutionsutskottet. Detta gäller även punkt 21 som man, enligt min mening, borde vara generös nog att överlåta åt konstitutionsutskottet. Punkten avser sponsring av program.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig om vilka regler och anvisningar som gäller beträffande skolans skyldighet att motverka nynazism och rashets och vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förstärka skolans vakthållning mot rasistisk och nynazistisk propaganda. Ahmed Rami, som hösten 1989 åtalades och fälldes av Stockholms tingsrätt för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, nu försöker få ut sitt budskap till gymnasieungdom i Stockholm dels genom närradiosändaren Radio Islam, dels genom personliga besök på skolor. Läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolanär de bindande föreskrifter som varje skola skall följa. Demokratisk fostran och objektivitet i undervisningen är de riktlinjer som allt arbete skall präglas av. I läroplanen för grundskolan, Lgr 80, står: ''Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang. Samtidigt skall skolan hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar. Skolan måste i stället medvetet verka för dessa värderingar och fostra eleverna till att respektera dem.'' Antisemitism eller annan rasistisk propaganda får alltså inte förekomma i skolan. När skolan tar upp politiska, religiösa och moraliska frågeställningar är det väsentligt att vara saklig och allsidig. Eleverna skall vänja sig vid en undersökande inställning till kunskaper och information och de skall öva sig i att kritiskt granska argumentation och slutsatser. Det är varje rektors uppgift att se till att läroplanens intentioner också följs när utomstående medverkar i skolans arbete. Det är den lokala skolledningen som skall besluta om skolans samarbete med organisationer och föreningar samt i vilka former deras medverkan skall ske. Den lokala skolledningen måste själv besluta om det är lämpligt att låta vissa individer eller organisationer medverka i skolans arbete och under vilka former deras medverkan skall ske. De mål och riktlinjer som jag nu redogjort för gäller för all verksamhet i skolan. Det åligger skolans ledning att svara för balans och allsidighet. Genom tillsyn, uppföljning och utvärdering skall skolans mål och riktlinjer ständigt hävdas och främjas. Detta sammantaget är skolans metod att fostra demokratiskt sinnade och självständiga medborgare. Jag vill poängtera att när skolor och enskilda lärare behandlar kontroversiella frågor inom områdena politik, religion, moral är de skyldiga att följa de principer som nyss beskrivits. Eleverna måste således få tillfälle att allsidigt ta del av sakfrågan och ha möjlighet att kritiskt granska argumentationen likväl som skolan är skyldig att kraftfullt bemöta och ta avstånd från rasistiska och andra antidemokratiska synsätt. Jag vill också erinra om att inför skolavslutningarna våren 1990 sände jag tillsammans med organisationerna inom skolan ett särskilt brev till alla Sveriges skolor där vi särskilt uppmärksammade skolans ansvar att motverka rasism och främlingsfientlighet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag är glad över att svaret har fått den utformning som det har fått. Det är en tydlig markering av att skolan verkligen har den skyldighet som vi alla har vant oss vid att den skall ha: att bekämpa rasistisk och antidemokratisk propaganda. Det är med tanke på den situation som har uppstått under de senaste åren viktigt att detta framhålls. I svensk närradio har det kunnat bedrivas rashets av en typ som förmodligen är unik i Västeuropa under hela efterkrigstiden. Den person som det gäller fälldes ju också på så många punkter att det är unikt i modern historia. Den hets som vederbörande har ägnat sig åt har alla den klassiska nazistiska rashetsens kännetecken. Det hela har utomordentligt litet att göra med situationen i Mellanöstern eller med t.ex. religionsdebatt som det ibland har sagts när man har velat ta personen i fråga i försvar. Namnet Radio Islam på denna radiosändare är en förolämpning mot en världsreligion. Det finns ett speciellt inslag som gör det hela extra allvarligt. Ett av de teman som är typiska i modern nazistisk propaganda är nämligen förnekandet av att förintelsen av 6 miljoner judar under andra världskriget över huvud taget har ägt rum. Det finns i dag en ganska omfattande litteratur, som i bästa fall kan kallas pseudovetenskaplig, där olika personer uppträder med lånta vetenskapliga fjädrar och försöker leda i bevis att förintelsen icke har ägt rum. I Radio Islams tappning har det dessutom talats om att det rör sig om en judisk konspiration. Påståendet att förintelsen har ägt rum skulle alltså vara en konspiration i syfte att pressa pengar av mänskligheten. Den person som är aktuell från svensk närradio har alldeles nyligen medverkat i ett nynazistiskt möte i Tyskland, med kända företrädare för just den s.k. revisionistiska skolan. Det gäller bl.a. den ökände fransmannen Faurisson som i fransk domstol har dömts, därför att han har uttalat att förintelsen inte har ägt rum. Den danske nazistledaren Paul Riis Knudsen var också en av de medverkande. Det speciellt allvarliga är naturligtvis att vi här har att göra med världshistoriens mest väldokumenterade förbrytelse om vars historiska verklighet vissa personer nu systematiskt försöker att skapa tvivel. Det är här som skolan har sin unika uppgift. Vi som är utanför skolan får ägna oss åt att bemöta personer av det här slaget i den offentliga debatten och om det är nödvändigt dra dem inför domstol på det sätt som har skett. Men om skolan börjar behandla frågan om huruvida förintelsen har ägt rum eller inte som en fråga som det går att diskutera -- där det alltså skulle finnas olika uppfattningar, och där det inte är riktigt klart vad som egentligen har hänt -- är det utomordentligt farligt. Det finns snart inga människor kvar som har egna erfarenheter av förintelselägren. Om 5--10 år kan det vara nästan omöjligt att i vårt land över huvud taget få tag på personer som på ett trovärdigt sätt kan berätta om sina egna upplevelser. Mot den här bakgrunden har man i andra europeiska länder t.o.m. gått så långt att man har kriminaliserat själva påståendet att förintelsen är ett påhitt. Det har skett i Frankrike, och såvitt jag vet finns sådana bestämmelser i Tyskland också. Jag efterlyser inga sådana bestämmelser i Sverige. Däremot tycker jag att det bör vara en hederssak för regering och riksdag att se till att det i den nya läroplan som lär vara på gång mycket tydligt framgår att förintelsen och information om nazismens verkliga innebörd är moment som icke får utelämnas. Hur man än lägger upp undervisningen i övrigt får detta icke ske. Jag tycker också att det vore motiverat, när man nu mer och mer talar om utvärdering av undervisningen, att göra just en utvärdering av resultatet av undervisningen i modern historia och samhällskunskap. Antisemitism har sedan ganska lång tid gjort utskrifter av herr Ramis radiosändningar. Eftersom man med nu gällande lagstiftning bara kan avstängas ett år i taget har han alltså återupptagit sina sändningar. I de utskrifter som har gjorts från upptagningar av de sändningar som har pågått under den senaste tiden framgår att elever inbjudna från någon gymnasieskola i Stockholm har fått höra av herr Rami att förintelsen inte har ägt rum, att det är ett påhitt alltsammans. De svarar då något i stil med: Oj, det hade vi ingen aning om. Menar du att allt detta är ett påhitt? Det var bra att vi äntligen fick veta det. Det här är naturligtvis inget bevis för att det generellt står till på detta sätt i svenska skolor. Men blotta misstanken att det kan förekomma att man på något sätt missar information om denna den mest grundläggande mänskliga erfarenheten i vårt århundrade är så allvarlig och så oroande att jag verkligen vill efterlysa ett initiativ längre fram från regeringen till att utvärdera just resultatet av undervisningen i samhällskunskap och modern historia.
Herr talman! Jag är, precis som Håkan Holmberg, angelägen om att vi gör en tydlig markering i den här frågan. De riktlinjer och de mål som gäller i läroplanerna skall hävdas. Där finns inget kompromissutrymme. Det är en signal som går ut till skolledningar och till lärare i vårt land. Jag har också noterat att Stockholms skolförvaltning, sedan dessa incidenter inträffade, har gått ut med exakt motsvarande budskap. Det tror jag är välgörande. Sakfrågan i övrigt gäller historieundervisning och modern samhällskunskap. Där finns det all anledning att vara på sin vakt. Historiekunskaper är inget som är för evigt givet. De måste ständigt förmedlas till en ny generation. De barn och ungdomar som växer upp i dag måste naturligtvis få ordentliga kunskaper om de vidrigheter som nazismen stod för. Där får vi heller inte tveka eller vackla. Det är klart att jag känner oro när jag ser ut över världen och när jag har noterat den sammanställning som Elie Wiesel har gjort över just den revisionistiska skolans aktiviteter. Jag tror att det nu finns över 450 olika publikationer som försöker leda i bevis att utrotning av judar aldrig har inträffat. När man ser denna kraftsamling, som man vet i grunden är falsk, och vi vet att vi har skolsystemet för fostran och för demokratisk kunskapsspridning, finns det inför en läroplansrevision faktiskt anledning att på den här punkten vara utomordentligt tydlig. Därom har jag och Håkan Holmberg ingen delad mening.
Herr talman! Jag får tacka Göran Persson för dessa kompletteringar till den fråga som jag själv först hade ställt och för det mycket klara ställningstagande som han har gjort. Det kan läggas till det uttalande som riksdagens kulturutskott nyligen gjorde med anledning av en fyrpartimotion om att skärpa bestämmelserna om hets mot folkgrupp i närradion. Det fanns olika åsikter om huruvida riksdagen omedelbart skulle gå till aktion eller avvakta beredning. Men det fanns ingen skiljaktlig mening i sak. Jag lovade vid den debatten att vid första bästa tillfälle påminna om att kulturutskottet i sin helhet gjorde samma bedömning som nu också jag och Göran Persson gör. Jag gör härmed också den markeringen att enigheten nu tycks vara stor. Det som har föranlett den fråga som har berörts både i fyrpartimotionen och i interpellationen är till stor del att likgiltigheten för den verksamhet som har bedrivits av den här typen av nynazistiska propagandister i Sverige har varit påfallande. Ytterligt få ledande politiker har sagt någonting under de år som denna verksamhet har pågått. Knappast någon har kommenterat att Rami nu är tillbaka i närradion. Jag ser fram emot fortsatta markeringar från skolministerns sida, både offentligt och i samband med arbetet med den kommande läroplanen.

Herr talman! Lars Ulander har frågat mig om regeringen är beredd att snarast upphäva de restriktioner i form av investeringsskatt, ombyggnadsramar och högre garanterad ränta vid ombyggnad, som i dag begränsar byggnadsverksamheten i Stockholm. Restriktioner för byggandet infördes i olika steg fr.o.m. hösten 1986. Skälet var den uppenbara överhettning i byggkonjunkturen som då började göra sig gällande. Den starka efterfrågan på byggsektorns tjänster drog upp priserna i byggandets alla led och blev ett allvarligt hot mot stabiliteten i ekonomin. Samtidigt riskerade väsentliga bygguppgifter -- inte minst bostadsbyggandet -- att bli utslagna av en övermäktig och prisokänslig konkurrens från intressenter med då näst intill obegränsad tillgång till kapital. De åtgärder som regeringen satte in för att dämpa överhettningen på byggområdet -- främst i storstäderna -- har lett till att kostnadsutvecklingen påtagligt har dämpats. Samtidigt har bostadsbyggandet kunnat fördubblas och mer än det. År 1990 igångsattes 67 000 nya lägenheter. Det är den högsta siffran sedan miljonprogrammets dagar. Byggkonjunkturen har nu dämpats. Därför har regeringen avvecklat ett antal av de begränsningar som här redovisats. Ramarna för ombyggnad av bostäder och planeringsramar för s.k. övrigt byggande har från årsskiftet tagits bort i hela landet utom i Stockholms och Göteborgsområdena. Riksdagen har gett regeringen möjlighet att ge dispens för den lägre garanterade räntan vid ombyggnad av bostäder om detta motiveras av bostadsförsörjnings eller arbetsmarknadsskäl. Regeringen har gett sådan dispens vid en rad tillfällen. Investeringsskatten har tagits bort i Göteborg och från årsskiftet även i Nynäshamns kommun i Stockholms län. En ökad byggarbetslöshet kan nu noteras. Denna utveckling berör också Stockholm -- dock från en låg nivå -- och inte minst angränsande län. Oron för byggsysselsättningen i Stockholmsområdet gäller i första hand vintern 1991-1992. De kvarstående restriktionerna gäller för tiden fram till utgången av år 1991. Med hänsyn till den planeringstid som normalt krävs för att byggen skall komma igång är det dock angeläget att besked redan nu kan ges om ytterligare lättnader av restriktionerna i Regeringen kommer att medge att ramen för övrigt byggande i Stockholms län höjs till 80 % av 1986 års byggvolym. Delar av detta vidgade ramutrymme bör användas för ombyggnad av bostäder. Vidgningen bör avse en volym av ytterligare 250 Med hänvisning till den tidigare redovisade dispensmöjligheten när det gäller den garanterade räntan vid ombyggnad av bostäder anser jag det inte befogat att nu generellt sänka denna. Den särskilda investeringsskatten på 30 % som gäller i Stockholms län bör upphöra. Besked om tidpunkten för detta kommer att lämnas i kompletteringspropositionen. Jag vill vidare redovisa att den särskilda delegationen för ökat bostadsbyggande i Stockholmsområdet har begärt entledigande från sitt uppdrag. Delegationen har gjort en viktig insats för att öka bostadsbyggandet i Stockholmsområdet. Även jag anser att delegationen nu bör kunna avvecklas. Regeringen kommer inom kort att besluta om detta. I och med detta kommer länsarbetsnämnden i Stockholms att i fortsättningen ensam administrera begränsningarna. Nämnden bör därför nu ges möjligheter att utföra den typ av prioriteringar som delegationen tidigare gjort. Arbetsmarknadsministern kommer senare att föreslå regeringen att nämnden ges sådana möjligheter och kommer även att redovisa vissa riktlinjer för hur prioriteringarna skall utföras.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Tyvärr dämpar de besked som bostadsministern nu har lämnat inte den oro för sysselsättningen som var orsaken till mitt beslut att ställa ett antal frågor till regeringen. Utvecklingen inom byggområdet har dramatiskt förändrats under de senaste månaderna. Det gäller för hela landet. För Stockholms del kan vi konstatera att situationen inte är mindre dramatisk. Detta är dock inte hela sanningen. Vi exporterar för närvarande arbetslöshet till angränsande län i en omfattning som väcker oro. I Sörmland är ca 8 % arbetslösa för närvarande -- detta enligt den senaste mätningen. En ny mätning kommer att presenteras i morgon och den kommer förmodligen att visa på högre arbetslöshetstal. För Gävleborgsl län, som också är ett inpendlande län, gällde vid samma mätning 14 %.Även Uppsala har en ökande arbetslöshet. Vi kan konstatera att arbetslösheten redan nu ligger på nivåer som inte skulle accepteras inom någon annan sektor i samhället. Varsel om uppsägningar samt uppsägningar på grund av brist på arbete är dagliga företeelser för närvarande. En grupp som drabbas dubbelt så mycket som andra grupper är de ungdomar som utbildar sig till byggnadsarbetare. Dessa ungdomar blir inte bara arbetslösa. De förlorar också möjligheten att fullfölja påbörjad utbildning. Ca 3 000 ungdomar kommer ut från gymnasieskolan, och dessa skall fullfölja sin utbildning ute på arbetsplatserna. Av de här 3 000 ungdomarna finns ca 550 i Stockholm. De kommer alltså ut från gymnasieskolan fram på vårkanten. Herr talman! Det har inte varit okänt att situationen skulle försämras. Det har kommit många signaler. De här problemen har påtalats inte minst från Byggnadsarbetareförbundet. Byggministergruppen träffades den 8 mars. Alla aktörer på byggområdet var ense om nedgången i byggandet och om att den skulle få allvarliga konsekvenser för sysselsättningen. Jag förutsätter att de åtgärder som aviseras i svaret på min interpellation inte är någon slutsats av diskussionen i byggministergruppen. Det 250 miljonerna i ROT-pengar är bra. Men härmed täcks bara ett par smärre ombyggnadsområden. Sysselsättningseffekterna gäller ca 150 man i några månader. Dessutom skall resurserna tas från en något utökad ram för övrigt byggande. En upplysning som är litet uppseendeväckande är den att besked skall lämnas om när den särskilda investeringsskatt om 30 % som gäller i Stockholms län bör upphöra. Besked om tidpunkten för detta kommer att lämnas i kompletteringspropositionen. Bostadsministern! Den 30-procentiga skatten måste tas bort snarast möjligt. Det finns nu en bra möjlighet att ge besked om tidpunkten för ett borttagande av den aktuella skatten. Med tanke på den fart som arbetslösheten ökar med är det inte rimligt att vi dämpar konjunkturen. När ett nytt läge uppstår måste en införd dämpning upphöra. Jag vill påstå att vi håller på att få en upprepning av historien genom att åtgärder vidtas för sent. Bostadsministern vet naturligtvis att byggandet har den egenheten att startsträckan är ganska lång sett från planering till byggstart. Jag vore tacksam om bostadsministern ville ge en kommentar till följande stycke i det skrivna svaret: ''Med hänsyn till den planeringstid som normalt krävs för att byggen skall komma i gång är det dock angeläget att besked redan nu kan ges om ytterligare lättnader av restriktionerna i Min fråga är alltså: Vilka lättnader avser bostadsministern, och vilka effekter beräknas dessa ge när det gäller ökad byggverksamhet samt sysselsättningen? Min sista kompletterande fråga: Vilken beredskap finns det i departementet för att motverka en oacceptabel ökning av arbetslösheten bland byggnadsarbetarna?

Herr talman! Det förhåller sig naturligtvis så som Lars Ulander här har sagt. Redovisningen av sysselsättningsproblemen bland byggnadsarbetarna -- det gäller även byggnadsarbetarna i Stockholm -- är nämligen orsaken till de lättnader av restriktioner och regleringar som jag har redovisat. I anslutning till den överhettning som vi har haft på byggmarknaden var det nödvändigt att trycka på bromspedalen, men det är lika nödvändigt att lätta på trycket på bromspedalen nu när situationen är en annan. Vi har ju nu ett annat sysselsättningsläge. Vid byggministergruppens möte den 8 mars lämnades från olika håll en redovisning av situationen. Vi lovade då att återkomma senast i anslutning till kompletteringspropositionen med de olika förslag som den här diskussionen kunde utmynna i. I dag har jag här redovisat att investeringsskatten bör hävas. Jag har också sagt att besked om tidpunkten härför bör lämnas i kompletteringspropositionen. Det är ju ganska ovanligt att regeringen ger besked vid annan tidpunkt än i anslutning till avlämnandet av en proposition till riksdagen. Jag är dock beredd att ge besked för att tillgodose Lars Ulanders önskemål. När det gäller den särskilda investeringsskatten för Stockholmsområdet -- med undantag av Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje, där den här skatten redan är borttagen, samt för Uppsala och Håbo -- kommer förslag att föreläggas riksdagen om ett borttagande av den aktuella skatten där den 1 juli i år. Investeringsfonderna för bygginvesteringar har frisläppts. För Stockholmsområdet, Uppsala och Håbo har fonderna från samma tidpunkt släppts när det gäller maskininvesteringar och släpps nu loss också för bygginvesteringar i det här området. Tidigare har medgivits att den volym som omfattar ytterligare en miljard får växlas över från övrigt byggande till ombyggnad av bostäder. Vi gör nu en komplettering genom att lägga ytterligare 250 miljoner till denna ram. Det innebär att resurserna bör räcka väl för att tillgodose de ombyggnadsönskemål som finns när det gäller bostäder i Stockholmsområdet. Skulle kraven öka ytterligare, får vi naturligtvis återkomma till den saken. När det gäller ramen för övrigt byggande sker det en ökning från dagens 65 % av 1986 års volym till 80 % av samma volym. Också detta innebär en kraftig lättnad av restriktionerna. Som redovisas i svaret har vi fått riksdagens uppdrag att ge dispens för en lägre garanterad ränta om så skulle krävas av sysselsättningskäl eller av bostadsförsörjningsskäl. Vid alla tillfällen då länsarbetsnämnderna har redovisat sysselsättningsskäl har dispens för en lägre garanterad ränta vid ombyggnad av bostäder lämnats. Vad avser övriga åtgärder på sysselsättningspolitikens område kommer regeringen inom kort att lämna en samlad redovisning. Det är alldeles självklart att regeringens uttalade uppfattning om att det gäller att hävda den fulla sysselsättningens politik ligger i detta.
Herr talman! Jag vill framföra ett alldeles speciellt tack till bostadsministern för att han nu lättar på förlåten och ger besked om tidpunkten för när den särskilda skatten skall upphöra. Jag tror att det verkligen är en nödvändig signal till branschen -- man vet från vilken dag den här skatten inte kommer att belasta. Dessutom tror jag att det här kan utnyttjas på ett positivt sätt. En annan viktig sak att framhålla när det gäller bostadsministerns svar är att det, om det inte finns pengar till ROT-sektorn, gäller att skaffa fram sådana. Upplysningen i det avseendet tar jag till mig. Jag tycker att den är mycket nyttig. I dagsläget råder nämligen brist på startklara projekt på grund av att det saknas medel. Det är därför viktigt att denna signal går fram. Det gäller nämligen att de som har möjlighet att sätta i gång ROT-arbeten gör detta. Detta är en sektor som vi inte har satsat så mycket pengar på tidigare. Man har nu möjlighet, såvitt jag förstår, att börja planera. Som jag tidigare sade är startsträckan ganska lång, och det är därför viktigt att man uppmärksammar detta. Rent allmänt när det gäller byggandet och sysselsättningen i stort, är ett lågt byggande en säkerhetsrisk för sysselsättningen och ett högt byggande någonting positivt. Ett högt byggande genererar arbeten inom andra sektorer, och det är därför viktigt att man håller nivån uppe.
Herr talman! När det gäller ROT-sektorn har regeringen redovisat den ram som länsbostadsnämnden har att arbeta med. Den ramen åtstadkommes, som framgick av interpellationssvaret, genom att man har möjlighet att utöver en viss grundläggande ram också växla över volym från övrigt byggande till ombyggnad av bostäder. Regeringen har från årsskiftet medgivit att sådan volym kan växlas över för en miljard kronor, och vi lägger nu på ytterligare 250 milj.kr. Det bör, som jag sade, räcka till för att klara av behoven i Stockholmsområdet under detta år. Detta är en fråga som länsarbetsnämnd och länsbostadsnämnd gemensamt får hantera.

Fru talman! Margareta Persson har frågat mig om jag är beredd att se över lagstiftningen när det gäller våld och sexuellt våld i bild som uppenbart riktas mot barn. Bakgrunden till frågan är att justitiekanslern avskrivit en anmälan om tryckfrihetsbrottet olaga våldsskildring med avseende på den periodiska tidskriften Batman nr 8/1990. Enligt Margareta Persson är beslutet begripligt om man ser strikt neutralt på innehållet men det väcker frågan om man inte bör ha starkare kriterier när det gäller våldsskildringar i tidskrifter som uppenbart säljs till barn. Som Margareta Person har berört har det de senaste åren vidtagits olika åtgärder mot våldsskildringar i bilder. Enligt brottsbalken och tryckfrihetsförordningen kan den som framställer eller sprider vissa typer av våldsskildringar dömas för olaga våldsskildring. Straffansvaret gäller dels alla slags bilder som skildrar sexuellt våld eller tvång, dels rörliga bilder som innehåller närgångna eller utdragna skildringar av grovt våld mot människor och djur. Brottet olaga våldsskildring gäller oberoende av om skildringen riktar sig till vuxna eller barn. Det finns emellertid också särskilda bestämmelser som tar sikte på att skydda barn mot bl.a. Vid sidan av de särskilda bestämmelserna för biograffilmer finns det sålunda en bestämmelse om otillåten utlämning av film eller videogram. Den föreskriver straffansvar för den som i förvärvssyfte till den som är under femton år lämnar ut en film eller annan upptagning av rörliga bilder med ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller hot om våld mot människor eller djur. Den bestämmelsen fick sin nuvarande utformning år 1989. Dessutom finns det i brottsbalken en särskild bestämmelse om förledande av ungdom som tar direkt sikte på spridning av både skrifter och bilder bland barn och ungdomar. Den föreskriver straffansvar för den som sprider alster som genom sitt innehåll kan verka förråande eller annars kan meföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. Ansvar för förledande av ungdom prövas enligt de vanliga reglerna för brottmål och inte som tryckfrihetsmål. I tryckfrihetsförordningen finns det nämligen ett undantag från rätten att sprida tryckt skrift bland barn och ungdomar under sådana förutsättningar som anges i straffbestämmelsen i brottsbalken. Tanken bakom den här ordningen är att straffansvar skall kunna komma i fråga även om innehållet i skriften inte strider mot tryckfrihetslagstiftningen. Det finns alltså, precis som Margareta Persson efterlyser, redan nu bestämmelser som har strängare kriterier än den tryckfrihetsrättsliga lagstiftningen när det gäller spridning av våldsskildringar till barn och ungdomar. För egen del tror jag att principerna bakom den nuvarande lagstiftningen är riktiga. Att inom ramen för tryckfrihetslagstiftningen ha skilda kriterier för innehållet i skrifter beroende på vilken krets som skriften riktar sig till är inte en framkomlig väg. Däremot är det enligt min mening naturligt att vi på det sätt som är avsikten med bestämmelsen om förledande av ungdom, försöker förhindra att förråande skrifter sprids bland barn och ungdomar. Vi har då också alla ett ansvar att se till att polis och åklagare uppmärksammas på fall där en otillåten spridning kan ha skett. Först om det inte visar sig möjligt att komma till rätta med problemen på detta sätt finns det anledning att överväga om det finns ett behov av att ändra eller justera lagstiftningen. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vi aldrig kommer att kunna helt skydda barn från att komma i kontakt med våld i medierna. Det är inte heller i första hand genom strafflagstiftning som vi skall försöka komma till rätta med oönskade fenomen i vårt samhälle. Vad gäller våldsskildringar i serietidningar så bör naturligtvis föräldrar visa ett intresse för vad deras barn läser. Men även tidningsbranschen och återförsäljare av tidningar bör enligt min mening känna ett ansvar för innehållet i tidskrifter, och det gäller i särskilt hög grad sådana skrifter som riktar sig speciellt till barn.

Fru talman! Jag vill först tacka för svaret. Orsaken till att jag skrev den här interpellationen är att jag som ordförande i barnmiljörådet under ett antal år blivit uppmärksammad på en rad företeelser i vårt samhälle, företeelser som var och en för sig kan te sig oskyldiga och ofarliga, men som sammantaget har ett grovt våldsbudskap riktat just till barn. Varje gång som barnmiljörådet, en grupp föräldrar eller andra vänt sig till upphovsmannen för en viss våldsprodukt har svaret blivit: Ja, ja, men det där var väl inte så farligt. Tänk på hur mycket värre grejer det finns. Eller: Varför ger ni er på just oss, varför vänder ni er inte till den eller den, som också säljer våldsprodukter. Jag tror att vi har blivit förlöjligade varje gång. Det går väldigt lätt att rycka loss ett litet våldsbudskap och säga: Se på förbudsivrarna, de är inte kloka. Vad jag vill säga är, att det utbud som vuxensamhället -- eller det kommersiella samhället med lagen bakom ryggen -- försöker locka barn i dag att köpa och tycka om, i mångt och mycket handlar om våld. På tio år har utbudet riktat till barn radikalt försämrats i detta avseende. Alla som vill värna om barns behov har därför fått försöka fungera som väckarklockor. Gång på gång har man fått slå larm. Denna larmfunktion får inte mattas av, även om vi faktiskt nått vissa resultat de senaste åren. Leksaks och dataspelsbranschen har skrivit på ett avtal om begränsningar i sin marknadsföring, och den har rekommenderat att man inte skall sälja alltför våldsfixerade leksaker eller spel. Vi har också fått en annan lagstiftning om videofilmer. Allt detta är resultatet av alla dessa väckarklockor landet runt. Eftersom vi lever i ett samhälle där vi inte i onödan skall ha lagar och förbud, det håller jag med justitieministern om, gäller det att fortsätta att vaka. Jag noterar därför tacksamt att justitieministern i sitt svar uppmanar tidningsbranschen och återförsäljare att ta ett ansvar för det som säljs till barn. Vår frihet är inte bara en rättighet, den ger också var och en ett ansvar. Ändå måste vi ha vissa lagar i botten, så att det är möjligt att komma till rätta med de värsta avarterna. Vi måste ha en lag som åtminstone fungerar som ett farthinder, ett slags gupp i gatan, som får producenterna av barnartiklar att tänka till mer än en gång innan de går ut med en ny produkt. Utan litet tröghet tror jag att denna marknad -- och nu menar jag allt från film, serietidningar, annonser, dekaler, leksaker, spel etc. -- kan bli fartblind och hela tiden ökar våldet. Så har det fungerat tills vi fick våra gupp, dessa nya farthinder mot våldet. När det gäller den aktuella frågan om tryckfrihetslagstiftningen, kan jag hålla med om att det är svårt att ha olika lagar för barn och vuxna. Den lag som justitieministern i stället refererar till -- lag om förledande av ungdom -- verkar ju vara bra. Men nu kanske min kunskapsbrist inte är så förvånande, eftersom lagen enligt vad jag nu har tagit reda på inte har använts på väldigt länge. Något refererat avgörande från Högsta domstolen har inte påträffats, och något avgörande i hovrätten har inte skett på tio år. Statistiska centralbyrån uppger att inte någon person har dömts de senaste fem åren. Jag kommer ihåg att vi i min ungdom fnissade åt den här lagen bara den nämndes. Skulle jag vilja vara elak skulle jag kunna tro att justitieministern driver med mig, att jag helt enkelt inte skulle ha upptäckt att lagen inte har använts i modern tid. Men nu har jag läst svaret ordentligt, och jag ser att justitieministern faktiskt talar positivt om lagen och säger att vi alla har ett ansvar att se till att polis och åklagare uppmärksammas på fall där en otillåten skildring kan ha skett. Det tolkar jag som att justitieministern vill uppmana oss alla att damma av den gamla lagen och se till att den används igen. Om det visar sig att den inte fungerar får vi återkomma och se om det behövs en ny. Jag hoppas att jag har tolkat justitieministern rätt. Men jag måste fråga: Är det endast försäljaren som kan dömas, även om förlaget medvetet vänder sig till barn? Hur starkt skall våldet vara? Måste hela tidningen vara späckad, eller räcker det med att en bild i en annars hyfsad tidning är grovt våldsfixerad? Jag har också tittat på tillkomsten av den gamla lagen. I förarbetena anför departementschefen att bestämmelsen inte skulle gälla den vanliga bokhandeln eller enstaka försäljning. Tror verkligen justitieministern att lagen går att använda om en olämplig tidning säljs i t.ex. ett varuhus eller en kiosk?
Fru talman! Jag delar den beskrivning Margareta Persson här gör av betydelsen att vi hela tiden bevakar vilket utbud som finns på marknaden som riktar sig till barn och ungdomar. Det är mycket viktigt att det finns ett barnmiljöråd och att vi har andra organ i samhället som intresserar sig för vad våra barn och ungdomar har att tillgå när det gäller massmediala produkter. Det är viktigt att vi är uppmärksamma på att det kan ske en utveckling som inte är önskvärd. Det är på det viset som vi i första hand skall agera när det gäller att förhindra ett alltför förråande utbud av bl.a. litteratur som riktar sig till våra barn och ungdomar. Jag vet att det finns mycket liten erfarenhet i praxis av den särskilda bestämmelsen av förledande av ungdom. Det är därför mycket svårt för mig att ha en uppfattning om hur långt denna lagstiftning sträcker sig. Jag kan utgå ifrån vad som finns uttalat i de förarbeten som finns i samband med att denna lag behandlades av statsmakterna. Jag kan där se att det är fråga om ett spridande av verk som har ett visst innehåll. I detta spridande ingår att man riktar sig till barn och ungdomar. Det är i första hand de som säljer till barn och ungdom som omfattas av bestämmelsen. Men jag kan också tänka mig att ett spridande mycket väl kan komma från ett bakomliggande led, t.ex. ett förlag, om förläggaren använder sig av marknadsföringsmetoder som riktar sig direkt till barn och ungdom. Vilken omfattning våldsinnehållet skall ha i det medium man kritiserar är mycket svårare att säga. Domstolen får göra en helhetsbedömning av ett alster för att se om det faller inom ramen för denna lagstiftning. Det är mycket angeläget att vi dammar av, som Margareta Persson säger, denna lagstiftning. Det är möjligt att man någon gång på 60-talet skrattade åt den. Vi var kanske så oskyldiga då att vi gjorde detta. I dag kanske vi har anledning att försöka använda oss av den lagstiftning vi har. I vart fall tycker jag inte att vi skall döma ut någonting förrän vi verkligen har prövat det. Den avsikt som lagstiftaren hade när bestämmelsen kom till utgick just från det synsätt som bl.a. Margareta Persson gör sig till tolk för, dvs. det måste finnas möjligheter, gupp, för att förhindra fartblindheten och stoppa företeelser som vi anser vara helt oacceptabla. Jag hoppas att bestämmelsen uppmärksammas och används i debatten. Så småningom kanske vi kan få en rättstillämpning som visar hur effektiv lagstiftningen kan vara i sammanhanget. Därefter kan vi diskutera om det är nog eller om det behövs något mer.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tror nog att min generation är medskyldig till att lagen inte har tillämpats, just för att vi skrattade innan vi visste bättre. Resultatet av denna interpellationsdebatt upplever jag vara att justitieministern uppmanar tidningsbranschen att ta sitt ansvar när det gäller utbud till barnen och att justitieministern uppmanar till en tillämpning av den gamla lagen om förledande av ungdom. Jag kommer åtminstone att göra vad jag kan för att ge spridning åt justitieministerns uppmaningar i dag. Samtidigt vill jag uppmana justitieministern att ändå snart sätta i gång en översyn kring lagen. Jag har svårt att tänka mig att den riktigt går att tillämpa på det område som vi har talat om.